Herr talman! Som Lars Ulander vet, behandlas bara en liten del av regionalpolitiken i det här betänkandet. I reservation 2, där vi för fram vår syn på regionalpolitiken, säger vi att det är den ekonomiska politiken som är avgörande för regional balans. Jag tycker Lars Ulander skulle låta bli att haka upp sig på en enda motion, den om Stockholm. Det var intressant att höra att jag skulle ha relaterat felaktiga siffror. Längst upp på s. 94 i betänkandet står dock: De siffror jag nämnde är bifogade till detta betänkande. Jag kan inte relatera siffror som jag inte har — jag relaterar till de siffror som Lars Ulanders namn står under. Är de felaktiga har jag givetvis relaterat felaktiga siffror, och det är i så fall inte mitt fel, tycker jag. Sedan ställde jag i mitt anförande två frågor till Lars Ulander. Det hade varit mera intressant att få svar på dem än att höra detta om felaktiga siffror. Jag frågade om effekterna av nedsättningen av arbetsgivaravgifterna. Om man inte är nöjd med dessa effekter, vad skall man då göra i stället? Den andra frågan handlade om indragningen av resurser på den offentliga sektorn. Man skriver trots allt i betänkandet att dessa har varit av avgörande betydelse för regionalpolitisk balans. Från regeringshåll är man nu beredd att försöka dra in dessa resurser från den offentliga verksamheten. Vilka konsekvenser kommer det att få på regionalpolitiken? Det skulle vara roligt att få en analys av detta. Eller har man ingen uppfattning om det? Gör det detsamma om man tar bort den offentliga sektorn? Får detta i så fall ingen betydelse på regionalpolitiken? Om så är skulle man skrivit det i betänkandet.

Herr talman! Elver Jonsson säger att det var ett mycket högt pris man fick betala för att klara ekonomin 1982 och framåt. Ja, alldeles klart, det var ett 35 mycket högt pris. Men man hade att beta av ett budgetunderskott på närmare 90 miljarder. Då får man inte göra som de borgerliga regeringarna, nämligen ”passa” och ”dutta”. I och för sig devalverade de borgerliga under sin tid vid regeringsmakten också 16 90, men de fick inte ut någonting av det. Vi har lyckats få ekonomin på fötter och därefter fått möjlighet att klara en regionalpolitik som är värd namnet. Jag tycker Anders G Högmark är mycket rejäl i sina svar och deklarationer. Han säger att han inte över huvud taget vill veta av vare sig skatter eller avgifter eller några andra restriktioner när det gäller storstaden. Det är rejält berättat hur moderaterna vill ha det. Men hur det går ihop med centerpartiets resonemang om samarbete är ju en gåta, inte bara för mig utan för alla hörande människor. Centern vill ha en 25-procentig pålaga på företagen i Stockholm. Det är litet skillnad i uppfattning mellan moderater och centerpartister. Sedan kommer ju också folkpartiet in. Jag kan alltså konstatera att jag inte fått svar på min enda fråga till herrarna Högmark, Hörnlund och Jonsson, nämligen hur kommer en borgerlig regionalpolitik att se ut, om de borgerliga skulle få möjlighet att genomföra den? Karl-Erik Persson är värd ett svar. Vi har joxat så mycket med siffror att ingen kommer att förstå denna debatt om jag inte tar siffrorna. Vad jag tog upp var befolkningsutvecklingen i skogslänen första kvartalet 1988. Kopparbergs län noterade en ökning med 244, och i Västerbottens län, hemma hos Börje Hörnlund, blev ökningen 524 personer under första kvartalet. Alla skogslän har haft en positiv utveckling. Det tycker jag finns anledning att berätta i en regionalpolitisk debatt.

Herr talman! Befolkningsutvecklingen framhålls ofta som en mätare på den regionala utvecklingen, och den tänkte jag säga några ord om. Först ett konstaterande: Utvecklingen i stort i Sverige har vänt efter regeringsskiftet 1982. Ekonomin har förbättrats i hela landet, såväl i skogslänen som i södra Sverige. Sysselsättningen har ökat. Arbetslösheten har minskat. Investeringarna har ökat. Nyföretagandet slår rekord, i skogslänen på samma sätt som i landet i övrigt. Detta är sanningen, och det är väl ändå resultaten som skall räknas. De goda resultaten av regeringens regionalpolitik talar för sig själva. Ni kan själva hämta bevis på allt detta i offentlig statistik. Det kan i dag inte råda något tvivel om att hela Sverige har gynnats av att den socialdemokratiska regeringen fått fart på näringslivet. De senaste befolkningssiffrorna visar också på förbättringar. Utvecklingen har blivit successivt allt bättre under de senaste åren. År 1986 minskade befolkningen i skogslänen med hela 5 700 personer. Året efter, 1987, blev minskningen bara 800 personer, och tre av skogslänen noterar befolkningsökning: Värmland, Kopparberg och Västerbotten. Förbättringen berodde både på bättre flyttningstal och på bättre födelsenettotal. Nu skall jag lämna kammaren följande fakta. Förbättringen har fortsatt. Under första kvartalet i år var det 1 700 fler som flyttade till skogslänen än från skogslänen. Jämsides med detta tappade Stockholms län fler än man fick Prot. 1987/88:127 ta emot. 26 maj 1988 Detta betyder alltså att i dag samtliga skogslän ökar sin befolkning, medan storstadsområdena inte får ta emot den inflyttning som man har haft tidigare utan har en utflyttning som är större än inflyttningen. Tillsammans har skogslänen under de tre månaderna ökat med 1 800 personer. Denna förbättring har knappast uppmärksammats vare sig i massmedia eller här i riksdagen och av någon outgrundlig anledning inte heller av den politiska oppositionen. För ett par år sedan skrev t.ex. centern nästan kvartalsvis s.k. utredningsrapporter om flyttningstalen. Nu har man slutat med dessa rapporter, och det skulle vara roligt att veta skälet. Det verkar som om man nu förlorat skrivförmågan. Vi skall naturligtvis inte dra för stora växlar på de nya siffrorna. Det är ändå glädjande att se att den kraftiga förbättringen av befolkningsutvecklingen och flyttningstalen som vi upplevde under 1987 har förstärkts under första kvartalet i år och att vi fått en jämnare utveckling i hela landet. Denna utveckling gynnar hela landet, och jag hoppas att denna goda utveckling skall fortsätta. Den utvecklingen är en effekt av de kraftiga satsningar som regeringen gjort för att förbättra näringslivsmiljön i alla regioner och för att förstärka utvecklingskraften. Det har varit långsiktigt inriktade insatser som inte gett några lättköpta poänger. Nu börjar resultaten komma. Jag hävdar i dag i Sveriges riksdag på den regionalpolitiska debattens dag att den förda regionalpolitiken har varit och är framgångsrik. Jag vill gärna hoppas att övriga partiers representanter vill vara med och dela denna glädje. Vi har också ett gott företagsklimat i Sverige. Det går bra för det svenska näringslivet. Det gäller för alla företag, stora som små. Den positiva utveckling vi har haft när det gäller lönsamhet, industriinvesteringar, soliditet och satsningar på forskning och utveckling gäller också för småföretagen. Det är faktiskt t.o.m. så att lönsamheten i de små företagen ligger högre än i storföretagen. Småföretagens investeringar har ökat med nästan 80 96 1982, vilket t.o.m. är mer än storföretagens mycket kraftiga investeringsökningar. Småföretagens export har också ökat, och nyföretagandet har nått mycket högt. Inte mindre än 70 000 nya små företag har kommit till under en fyraårsperiod. Vi kan också se att antalet framgångsrika forskningsbaserade småföretag som växer fram vid högskolorna har ökat mycket kraftigt. Företagskonkurserna har minskat, och nedgången av antalet konkurser har fortsatt första kvartalet i år. Antalet sysselsatta ökar snabbt i småföretagssektorn. Om man t.ex. ser på de nya företag som bildades 1986, finner man att de i dag sysselsätter en bra bit över 30 000 personer. Småföretagsbarometern konstaterar att siffran på småföretagare visar en uppgång som är den starkaste sedan barometern infördes och att en fortsatt stark sysselsättningsutveckling kan konstateras i de små företagen. Företagsklimatet är med andra ord mycket gynnsamt i Sverige. Jag vill än en gång slå fast att det ändå måste vara resultaten som räknas, de resultat som 37 man kan peka på av näringspolitiska och regionalpolitiska insatser. I likhet med utskottets ordförande har jag sett att utskottsbetänkandet innehåller endast en gemensam skrivning från oppositionen, en enda gemensam reservation bland 54 reservationer. Så är läget. Det är dock inte svårt att förstå varför ni har kunnat enas om en reservation: den är mycket allmänt hållen. Men splittringen är lika tydlig som tidigare, precis som utskottets ordförande pekade på. När det gäller konkreta ställningstaganden har ni inte lyckats samla er i utskottet för att kunna presentera en borgerlig regionalpolitik i dag, när vi diskuterar ” regionalpolitiken och när det återstår ett par tre månader till valet. Vi kan konstatera att det inte finns någon borgerlig regionalpolitik. Ni är inte överens om lokaliseringsbidragen. Där finns tre borgerliga ståndpunkter. Ni är inte överens om länsanslagen. Där finns tre borgerliga ståndpunkter. Ni är inte överens om sysselsättningsstödet. Där finns två borgerliga ståndpunkter. Ni är inte överens om en sänkning av socialavgifterna. Där finns tre borgerliga ståndpunkter. Jag skulle kunna gå vidare på punkt efter punkt, och frågan kvarstår: Vad är en borgerlig regionalpolitik? Det är det ingen som vet. När vi avslutar denna mandatperiod, efter tre arbetsår här i riksdagen, får svenska folket alltså söka efter vad de borgerliga anser om utvecklingen ute i landet. Det finns inga ståndpunkter som de borgerliga skulle kunna bilda en regering på, om det skulle sluta i en borgerlig valseger i höst. Med undantag av allmänna deklarationer om regionalpolitiken, som i stort sett de flesta skulle kunna instämma i, finns i regionalpolitiken ingen gemensam ståndpunkt för de borgerliga. Jag tyckte att Anders G Högmark i stort sett gjorde ett balanserat inlägg med många intressanta synpunkter. Men på en punkt vill jag kommentera och bemöta honom. Han talade om att moderaternas storstadspolitik var speciellt storstadsvänlig. Nej, det är den inte! Jag kan inte instämma i Anders Högmarks beskrivning, snarare tvärtom. Moderaternas storstadspolitik är ovänlig mot storstadsområdena. Moderaterna står för en ohämmad tillväxt av Stockholms län, utan begränsningar. Man menar att marknaden fritt skall få styra och bestämma. Detta paras med att man inte vill ha någon regionalpolitik för landet i dess helhet. Jag menar att följden av moderaternas storstadspolitik skulle bli längre köer till sjukvård och utbildning, besvärligare trafiksituation, hårdare press uppåt på bostadspriserna och hårdare tryck på miljön. De som skulle tjäna på den moderata storstadspolitiken skulle vara markoch bostadsspekulanterna och folk i affärssektorn. Men folk i allmänhet skulle förlora och få försämrade villkor i storstadsområdena. När vi säger att vi vill ha en balanserad utveckling betyder det inte att vi inte vill utveckla Stockholms län och de människor som bor i detta område.

Herr talman! Moderata samlingspartiet för en politik som inte är en specifik regionalpolitik utan en total politik inom alla områden. Den gagnar såväl storstaden som andra delar av landet. Industriministern riktar beskyllningen mot oss för att föra en storstadsovänlig politik som skulle missgynna de många människorna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Jag tycker att Prot. 1987/88:127 den beskyllningen är djupt felaktig. 26 maj 1988 Jag försökte tvärtom i mitt inlägg redovisa att om man skall komma till rätta med vissa problem, som överhettningen av bostadsmarknad och arbetsmarknad och svårigheter på trafikområdet, då är det nödvändigt att med konstruktiva metoder länka av viss tillväxt som finns inbyggd på något sätt i storstäderna runt omkring i västvärlden. Det gäller även Storstockholmsregionen. Vi förordar inte tvång och locket-på-politik, för det tror vi inte gagnar. Min fråga är: Tror industriministern att den typen av åtgärder — skatter, avgifter och administrativa regleringar — är något som kan få människorna i Stockholm att känna lyckan av en socialdemokratisk industriminister eller ordförande i arbetarkommunen i Stockholm? Om det inte är den politiken som skall föras, måste det vara någon annan. Vi vill förorda att man gör det så attraktivt och intressant att leva i andra delar av Sverige att även andra funktioner kan förläggas dit och utvecklas där i stället för att trängas i storstaden. Då kan vi få utrymme i Stockholm åt vissa internationella kontakter och internationell verksamhet som bör ligga i en storstad av Stockholms typ. Då kan vi givetvis också utveckla Stockholms egenart som huvudstad. Vi har föreslagit konkreta åtgärder för att länka av en del av den statliga administrationen ute i länen. Lars Ulander hade ingen förståelse och ingen insikt i problemet och gav inga kommentarer. Men industriministern vill stockholmarnas lycka och välfärd. Vad har han för uppfattning om metoden att flytta hela ämbetsverk som nu senast till Karlskrona? Är det modellen för den socialdemokratiska decentraliseringspolitiken? Eller vill industriministern ge besked om att det finns en ambition att föra ned besluten till länsstyrelserna? Då skulle vi slippa otaliga uppvaktningsresor om frågor som man i princip har löst på länsnivå och kommunnivå, men måste få bekräftat i Stockholm att lösningarna blir bra — och så vänta i ett år på att få genomföra dem. Jag vill alltså göra gällande, fru talman, att industriministerns beskrivning av moderaternas politik är djupt felaktig. Jag har en känsla av att det inte bara är av misstag, utan av grovt uppsåt att vilseleda. Kanske industriministern upplever detta som den viktigaste uppgiften i kammaren här i dag. Det beklagar jag.

Fru talman! Industriministern faller utskottsordföranden i talet genom att patetiskt fråga: Hur ser den borgerliga regionalpolitiken ut? Detta sker i en ton som närmast efterlyser litet hjälp på vägen. Vi har från folkpartiets sida försökt hjälpa till genom att vi i fjol fick med oss riksdagen i förslaget om en allsidig utredning om den framtida regionalpolitiken. Annars tycker jag det är litet förmätet av industriministern att säga att han 39 vill ha besked om detaljer, när vi nyss har fått en kompletteringsproposition där ingen kan överträffa den försiktighet regeringen visar när det gäller att tassa omkring i filttofflor. Nu är man i full färd med att ansluta sig till ett och annat folkpartiförslag för att få ordning på rikets tillstånd. Att vi inte lika hjärtligt instämmer i glädjen över den exceptionella högkonjunktur som rått och de goda regionalpolitiska effekter den haft är inte konstigt. Oppositionens primära uppgift är att tala om bristerna. Plusposterna talar ju regeringen väldigt gärna om, inte sällan med ett rejält förstoringsglas. Sedan sade industriministern: Låt statistiken tala! Arbetslösheten har minskat. Då jämförde han den med arbetslösheten under de borgerliga sex åren. Låt statistiken tala, men glöm inte bort, Thage G Peterson, att det var sedan ni tillträtt som den öppna arbetslösheten slog rekord i Sverige. Det måste också räknas in innan man slår sig för bröstet för att man har klarat arbetsmarknadspolitiken. Vad vill då socialdemokraterna göra? När det gäller länsanslagen var ni emot, och när det gäller avgiftsnedsättningen för de svårast utsatta områdena är ni så tveksamma att ni hittills har sagt nej. Sysselsättningsstödet i Bergslagen ryckte ni bort i ett läge då Bergslagen blödde. Detta tycker jag inte är några bra uttryck för en lyckad regeringspolitik på regionalpolitikens område. Sedan kan ju, fru talman, inget parti gå ut och i förväg lova i detalj att så här kommer man att göra efter den 18 september. Allt talar för att inget parti får en egen majoritet i denna kammare. Det kommer att bli även i fortsättningen kompromisser och uppgörelser. Det skulle vara intressant att få veta om socialdemokraterna kommer att luta sig åt kommunistiskt håll eller mot mitten. Det kunde vara en värdefull upplysning. En kort fråga: I fjol räknade vi upp länsanslagen med 200 miljoner. Var det bra för regionalpolitiken, herr industriminister?

Fru talman! Det skulle kläda industriministern om han i en sådan här debatt var vänlig nog att skilja på lågkonjunktur och högkonjunktur. Bara en liten detalj: Skulle regeringen ha fått leva med samma oljepris som under de borgerliga åren, som Thage G Peterson älskar att tala om, skulle bytesbalansunderskottet i dag vara ca 25 miljarder kronor. Det här med skogslänen är ingen nyhet. Min fråga till industriminister Peterson blir: Är Thage G Peterson intresserad av att ta itu med de svåra inomregionala obalanserna i skogslänen och i många andra län? Läget där är sådant att det behövs mycket omfattande inflyttning för att en hel serie kommuner på sikt skall kunna leva vidare. Inom det område där Thage G Peterson är distriktsordförande är 7 96 av befolkningen äldre än 64 år. I dessa skogslänskommuner är 25—28 2 av befolkningen äldre än 65 år. Det är naturligtvis ett stort problem. Jag tror att det vore väldigt farligt att bara se på statistiken, för skall problemet på sikt klaras behövs mycket kraftfulla infrastrukturella satsningar i dessa regioner. Men det kommer att kosta pengar. Vi i centern är övertygade om att det är bra för den samlade ekonomin, för hela riket. Thage G Peterson tog upp den s.k. borgerliga uppräkningen. Vi är eniga om att förbättra skatteutjämningen och finansiera den genom de specialdes — Prot. 1987/88:127 tinerade statsbidragen. Det är en mycket stor regionalpolitisk sak. Vi är 26 maj 1988 eniga om vårdnadsersättningen, som har en regionalpolitisk effekt inbyggd i sig — förutom att det är en rättvisefråga — på ca 3 miljarder. Det är vi i centern som tillsammans med vpk gång på gång har höjt länsanslagen. Den här gången har centern en egen nivå, men det finns goda förhoppningar om att vi kan enas om en rätt hög nivå. Vi är eniga om att sänka arbetsgivaravgifterna i stödområde A. Det är små skillnader det är fråga om mellan partierna. Vi är eniga om att decentralisera verksamheten inom de statliga verken. Så det Thage G Peterson räknade upp är vi egentligen eniga om.

Fru talman! Det är bra om man nu kan redovisa bättre siffror, för det är positivt för vissa län. Men det finns inomregionala problem i länen. Detta försökte jag belysa i min diskussion med utskottets ordförande Lars Ulander. Men det finns, som jag ser det, ett stort orosmoln, och där kanske jag kan få besked från industriministern. I sitt förstamajtal hade statsministern döpt om sina ministrar. Industriministern hade fått äran att bli mekaniker på en buss. Jag skall passa på tillfället att gratulera honom. Det skulle vara intressant att veta vart den här bussen går. Är syftet med statsministerns resa ute i Europa att sondera terrängen för den stora ”Europabuss”, som industriministern skulle smörja så att den kunde gå både fort och lätt, som statsministern sade? Hur kommer det då att gå med regionalpolitiken? Fakta är ju, och jag har bevis från min egen kommun, att de ungdomar som i dag blir arbetslösa eller går ut gymnasieskolan inte får något arbete när de går till arbetsförmedlingen. De blir hänvisade till Örebro eller något annat storstadsområde. Där får de säkert arbete, men i den egna kommunen kan de inte räkna med arbete. Så är det i den kommun som jag kommer ifrån, och det finns liknande exempel från Norrlands inland. Det är alltså inlandskommunerna som har de största problemen i dag. Kommer dessa arbetssökande ungdomar, vid närmande till EG, att få beskedet att det är till Bryssel eller någon annan storstad i Europa de skall åka till? Jag tycker att det är dags att socialdemokraterna säger ifrån att man måste stoppa denna Europabuss. En sådan politik kommer inte att föra något positivt med sig för den svenska arbetarklassen, för dess kamp på alla avtalsområden: förbättrad miljö och förbättrat arbetarskydd som vi åstadkommit. En sådan politik kommer att bli en katastrof för den svenska arbetarrörelsen. Jag kan inte i min vildaste fantasi tro att regeringen är ointresserad av att försöka komma till rätta med dessa regionala problem. Det finns en viss oro ute i landet, och jag tycker att industriministern skulle passa på tillfället här att lugna människorna. Glesbygdskommunerna har förlorat många ungdomar och människor i produktiv ålder. Dessa kommuner har förlorat dubbelt, det kan vi tyvärr inte komma ifrån.

Fru talman! Ni går till storms mot mig när jag beskriver vad som har hänt sedan 1982 och påpekar att sysselsättningen har ökat i hela landet, att 4 arbetslösheten gått ner, att investeringarna har ökat och att nyföretagandet slår rekord i hela landet. När jag gör det tycker ni inte om mig. Men därmed går ni också till storms mot verkligheten. Ni tycker inte om verkligheten, som så att säga går emot er egen argumentation. Ni går t.o.m. mot statistiken. Ni tycker inte om att statistiken visar en bra utveckling för Sverige. Då får jag väl ringa upp statistiska centralbyrån, Föreningsbankerna, Småföretagsbarometern och alla som skildrar utvecklingen i Sverige och säga: I riksdagen tycker man inte om de siffror som ni redovisar — de är alldeles för bra. I en tidigare debatt har jag sagt att om ni inte vill vara överväldigande nöjda med utvecklingen, kan ni väl åtminstone visa litet glädje över att vi i Sverige har lyckats vända en nedåtgående utveckling till en positiv utveckling på näringslivsområdet och för regionalpolitiken. Till Anders G Högmark: Jag vill först rätta en uppgift. Jag är inte ordförande i Stockholms arbetarekommun — däremot i Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt. Sedan vill jag säga: Den ohämmade tillväxt som ni moderater vill ha i Stockholms län främjar inte länets utveckling och de människor som bor i länet och skall växa upp här. Människorna här blir inte lyckligare av att köerna till sjukvården ökar, att köerna till utbildningen ökar och att bostadspriserna springer i höjden. 60 000 ungdomar står redan i kö för att få en bostad i Stockholms län. De skulle få en förvärrad situation om utvecklingen skulle bli så ohämmad som moderaterna är ute efter. Harinte Anders G Högmark sett hur det står till ute i Europas och världens huvudstäder, som man har tillåtit att växa hur fritt som helst? De har enorma trafikproblem, slumområden och miljöproblem. Jag upprepar igen: Vi är ute efter en balanserad utveckling i Stockholms län, en utveckling som främjar länet och de människor som bor här. Det är här vi har den skillnad som jag tycker är så viktig att framhålla mellan den socialdemokratiska storstadspolitiken och den politik som moderaterna står för. Till Elver Jonsson: Jag bara konstaterade — jag tror inte att jag gjorde någon stor sak av det — att ni borgerliga har en enda gemensam reservation av 54 reservationer i utskottsbetänkandet. Har jag räknat fel får Elver Jonsson korrigera mig. Den enda reservation som ni har gemensam gäller en allmän skrivning — ingenting mer. I regionalpolitikens sakfrågor är ni inte överens om någonting, och då förstår jag möjligen att ni tycker litet illa om att bli påminda om detta. Men i en debatt om regionalpolitiken — framför allt i en debatt som avslutar en mandatperiod och är en inledning till en valrörelse i ett demokratiskt land — är det viktigt att peka på var vi står i de olika politiska alternativen, och då måste jag än en gång få framhålla att det inte finns någon samlad borgerlig regionalpolitik. Jag hörde aldrig Elver Jonsson eller någon annan folkpartist varna för stöd till Uddevallaregionen när varvet skulle läggas ned och 3 000 jobb försvinna. Tvärtom deltog många folkpartister då i delegation efter delegation som uppvaktade regeringen och industriministern och krävde insatser för Uddevallaregionen. Och när insatserna gjordes ville alla nästan ta åt sig äran för regeringens insatser. Men nu, ett par år efteråt, när insatserna börjar ge resultat och framgångarna har visat sig i Uddevalla, då tar Elver Jonsson mod till sig och kritiserar regeringen för insatserna i Uddevalla och Bohuslän. Jag är nyfiken på varför den kritiken kommer i riksdagen i dag, på tröskeln till en Prot. 1987/88:127 valrörelse. 26 maj 1988 Elver Jonsson har fel beträffande de regionalpolitiska anslagen. Han ger inte en korrekt bild. Sanningen är: De regionalpolitiska anslagen har nära nog tredubblats under den socialdemokratiska regeringsperioden. Därutöver har vi gjort samlade program i miljardklassen för ett antal regioner: Bergslagen, Uddevalla, Norrlands inland och Norrbotten. Faktum är att det aldrig har satsats så mycket pengar på regionalpolitik som nu. De borgerligas bedrift i våras var att minska de regionalpolitiska anslagen med 100 milj.kr. Ni tog bort ett nytt anslag på 300 milj.kr. och satsade i stället 200 milj.kr. på länsanslagen, vilket jag aldrig har förnekat. Jag har också tyckt att det var bra att få upp de anslagen, men det var ingen bra åtgärd att minska anslagen till regionalpolitiken med 100 milj.kr. och säga nej till de infrastrukturella satsningar det handlade om. Därmed fördröjde ni insatserna i flera regioner, och det är väl ingen större bedrift att tala om här i riksdagen. Jag instämmer i Karl-Erik Perssons analys av regionalpolitiken — att den är långsiktig och måste ta tid. Det handlar mycket om satsningar på infrastruktur och utbildning, och det tar lång tid innan sådant ger effekt på näringsliv och sysselsättning. Jag håller med Karl-Erik Persson om att en renodlad kapitalistisk utveckling där marknadskrafterna släpps fria skulle leda till en oerhört kraftig koncentration. Det är därför vi har regionalpolitiken — för att kunna påverka utvecklingen och motverka den koncentration som är en naturlig effekt av marknadskrafterna. När vi beskriver framgångarna i regionalpolitiken brukar vi ofta tala om två saker. Det ena är den kraftiga ökning som har skett av de ordinarie regionalpolitiska anslagen. Det andra är en förnyelse av regionalpolitiken. Vi har delvis lämnat 60 och 70-talens politik, där regionalpolitiken inriktades på att flytta företag och jobb från södra till norra Sverige. Utgångspunkten i regionalpolitiken i dag är att varje region skall utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. De centrala regionalpolitiska åtgärderna syftar nu till att förbättra och förstärka förutsättningarna för regionerna. Jag har mer än en gång under dessa år talat om att höja regionernas attraktionskraft och därmed öka konkurrenskraften. Därför tror jag att den framtida regionalpolitiken i ännu högre grad kommer att syssla med utbildning, kommunikation, teknikutveckling och teknikspridning men också med kulturell utveckling. Det betyder att olika typer av åtgärder för att skapa en kreativ miljö som gör att förutsättningarna ökar för att starta och utveckla företag och verksamheter kommer att vara regionalpolitikens huvudfråga. Nyckelfaktorerna i regionalpolitiken kommer i än högre grad att bli utbildning, kommunikation och tillgång till ny teknik. Det är just därför vi förstärker de regionala högskolorna och ger stöd till teknikcentra där små och medelstora företag kan lära sig vad den nya tekniken innebär och hur den kan utvecklas och användas. En av regionalpolitikens stora utmaningar är att skapa konkurrenskraftiga alternativ till storstäderna och universitetsorterna. Därför är det mycket viktigt att vi hela tiden arbetar utifrån det långsiktiga perspektivet för regionalpolitiken. Jag tror inte att man i fråga om regionalpolitik kan vinna några lättköpta segrar. Här gäller det stabila, 43 långsiktiga insatser.

Fru talman! Jag har inget behov av att beröva industriministern eller någon annan i den här kammaren möjligheten att glädjas åt goda siffror. Jag har aldrig funnit det meningsfullt att hålla på med sådan exercis. Däremot kan man diskutera om det föreligger ett så uttalat samband mellan de glädjande siffrorna och den förträfflighet för den socialdemokratiska politiken som industriministern givetvis tolkar att siffrorna är ett uttryck för — om det kan vi diskutera mycket. Men bra siffror är glädjande för Sverige i dess helhet, det tycker jag att man kan konstatera. Jag tycker att industriministern i slutet på sitt senaste inlägg hade en lugn, sansad och balanserad ton. De synpunkter han framförde överensstämde ganska mycket med dem som jag redovisade i mitt inledningsanförande. För att just klara av att undvika en ohämmad tillväxt i Stockholmsregionen, vilket vi moderater anser vara viktigt, handlar det ju om att stimulera utvecklingen i andra regioner. Det är enligt min uppfattning på något sätt litet tragiskt och vemodigt att man som industriminister skall behöva gå upp i debatten och pådyvla moderata samlingspartiet och mig uppfattningar som vi inte har. Vi önskar inte någon ohämmad tillväxt i Storstockholmsregionen. Jag tror att inte heller socialdemokraterna önskar någon ohämmad tillväxt. Jag har pekat på några alternativ för att undvika detta. Man kan ha olika metoder. Vi vill stimulera andra delar av landet för att få dem relativt sett mer attraktiva. Men industriministern har egentligen inte nämnt någonting om huruvida det blir fråga om mer av administrativa regleringar från socialdemokraterna för att bromsa en hotande utveckling mot en ohämmad tillväxt. Vi i moderata samlingspartiet har inget intresse av en ohämmad tillväxt. Om industriministern tror på det jag säger, har vi ju klarat ut det hela. Vill man detta oaktat pådyvla mig och moderata samlingspartiet en annan uppfattning, tycker jag att vi har lämnat stadiet för en saklig debatt. Jag trodde att vi i denna kammare kunde föra en ärlig debatt och redovisa våra uppfattningar i sakfrågorna. Jag tycker att industriministerns påstående på denna punkt rimmar dåligt med ett i övrigt ganska lugnt och trevligt tonläge i debatten. Det vore bättre om vi kunde föra en diskussion om på vilket sätt som vi kan undvika denna ohämmade tillväxt. Där är jag ärlig och deklarerar öppet att vi moderater alltså inte tror på administrativa regleringar. Vi tror på en decentralisering av beslutsapparaten och på att få till stånd en avreglering av politiken, t.ex. i fråga om bostadsoch familjepolitiken och specialdestinerade medel till kommunerna. Genom avregleringar på en lång rad punkter inom olika politikområden och genom samverkan med ett dynamiskt näringsliv ute i landet kan man få en effektiv spärr mot just den ohämmade tillväxt som vi moderater inte vill se i Stockholm.
Fru talman! Industriministern säger att det bara är en av 54 reservationer som är gemensam för de tre borgerliga partierna. Jag vill i detta sammanhang erinra om att det inte på någon av de 65 punkterna i hemställan förhåller sig så, att socialdemokraterna inte har fått hjälp av något annat parti — ofta har de fått hjälp av folkpartiet, ibland av vpk och inte så sällan av moderaterna. — Prot. 1987/88:127 Inget parti kan ensamt dirigera denna kammare. 26 maj 1988 Vidare är industriministern ledsen för att vi inte är gladare över utvecklingen. Kan vi inte mötas någonstans mittemellan? Min avsikt var här inte att gå till storms, utan att möjligen åstadkomma en liten stilla västanfläkt, när jag sade att det naturligtvis är riktigt att läget är bättre i Sverige än i andra länder men att detta inte är någon nyhet. Detta har gällt under 60-, 70 och 80-talet. Låt oss tro att detta också kan gälla för framtiden. Jag är dock litet bekymrad över att både industriministern och utskottsmajoriteten känner sig så litet oroade över vad som kan vänta runt hörnet i en ansträngd konjunktur. Med facit i hand är det ju helt klart att arbetstillfällena vid bilfabrikerna i Uddevalla och Malmö blev mycket dyra jobb. Jag tror att inte ens Thage Peterson — om han nu sitter kvar som industriminister efter valet, min önskan därvidlag skall jag inte avslöja — skulle återkomma med ett liknande förslag. Man hamnade nämligen snett. I andra områden, som kanske skulle behöva något kraftigare insatser, Sorsele, Bräcke eller Utansjö, blev det fråga om väldigt dåligt stöd. När det gäller Utansjö var ju inte ens löntagarfonderna beredda att lyfta ett finger. Om ni, herr industriminister, ändå ringer till tidningarna och berättar om denna debatt, kan ni väl också säga att folkpartiet vill att småföretagarna skall få bättre villkor. Det är vår hälsning till denna del av näringslivet. Om industriministern ringer till Bergslagen, så säg att folkpartiet vill ha kvar sysselsättningsstödet, trots att regeringen med hjälp från moderaterna nu rycker bort detta. Och hälsa de fem Norrlandslänen att vi tycker att det är bra att länsanslagen höjdes så kraftigt. Nu berömmer sig ju t.o.m. industriministern av att dessa har tredubblats under socialdemokratiska regeringens tid. Men, fru talman, detta har skett mot den socialdemokratiska regeringens vilja. Industriministern avslutar med att säga, vilket jag tycker är ett riktigt erkännande, att det är bra att vi har höjt länsanslagen. Men detta har inte skett tack vare socialdemokraterna och regeringen, utan trots Thage Peterson. Industriministern är nu så glad över höjningen att han utåt berömmer sig av den. Fortsätt gärna med det, för höjningen av länsanslagen var bra och ideologiskt riktig.
Fru talman! Industriministern använder uttrycket gå till storms mot. En neutral talskrivare skulle väl ha uttryckt det så, att det är på grund av att den socialdemokratiska regeringen har fått regera i en enda lång högkonjunktur, med kraftigt sjunkande oljepriser och en sjunkande dollarkurs, som vi-har haft en hygglig ekonomisk utveckling i riket, dock icke alls så bra som utvecklingen i de flesta OECD-länder. Så skulle en neutral talskrivare ha uttryckt sig och inte formulerat sig som Thage G Peterson gjorde i talarstolen. Jag vill även litet grand påminna om att också socialdemokraterna har regerat under lågkonjunktur. Det var i början av 1970-talet, då det förelåg vissa problem. Jag tror att jag hörde i radion, eller möjligen läste jag i tidningen, att Thage G Peterson mot bakgrund av högkonjunkturen åren 45 Prot. 1987/88:127 1974-1975 och de lönerörelser som då fördes var mycket rädd för att man inför årets lönerörelse skulle råka i samma katastrofala situation som den som uppstod under dessa år. Det var denna situation som de borgerliga regeringarna sedan fick ta itu med. Det finns emellertid också interna dokument som visar att Thage G Peterson vet vad det är fråga om. Förra året citerade jag här i kammaren ur ett tal som han tidigare hade hållit inför den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Där sade han bl.a. följande: ”Men vi ska också vara självkritiska, vi borde tidigare ha intresserat oss mera för regionalpolitiken och ansträngt oss för att utveckla den.” Sedan dess har Thage G Peterson hållit ytterligare ett sådant tal. Där inledde han med att varna för att talet inte fick delges mig. På första sidan av detta manuskript står följande: ”De regionala obalanserna är oförändrat stora.” Litet längre ned på sidan står det: ”Samtidigt ska man dock vara ärlig och konstatera att de grundläggande obalanserna ännu kvarstår. Koncentrationen är stark till storstadsområdena och ytterligare några orter.” Detta är en korrekt beskrivning. Jag vill mot bakgrund av denna ha svar på några frågor, som jag ställde i mitt förra inlägg. Jag vill be industriministern att ge besked om han är beredd att ta itu med dessa svåra inomregionala obalanser. I dag är det ju i stort sett en enda kommun i varje län som håller siffrorna uppe. De regioner som är riktigt illa utsatta har stora bekymmer. Låt mig avslutningsvis också konstatera att vårt samlade budgetalternativ på ett enda år tillför de regionalpolitiskt utsatta områdena 10—20 miljarder kronor mer än regeringens förslag. Trots detta har vi sammantaget ett budgetalternativ som medför 1 miljard kronor mindre i budgetunderskott.

Fru talman! Jag blev mycket glad över det besked som jag fick av industriministern. Förslagen i arbetsmarknadsutskottets betänkande innebär trots allt en satsning med drygt 1,7 miljarder kronor. Därför kan den kapitalistiska utvecklingen ju inte anses vara socialt acceptabel, för då hade vi inte behövt göra dessa satsningar. Det är egentligen andra åtgärder och styrmedel som behövs. Löntagarfonderna skulle kunna spela en aktivare roll i regionalpolitiken än vad de gör i dag. Dessa fonder tar ju trots allt en del från de utsatta kommunerna för att spekulera med på börsen. AP-fonderna borde också vara med och tillföra de utsatta regionerna resurser på ett bättre sätt. Ingen har i dag talat om det som vi har varit överens om i utskottet och som avspeglas i det föreliggande betänkandet. Jag tänker faktiskt nämna att vi ju i ett helt enigt utskott har varit överens om att anvisa 2 milj.kr. till den pågående landsbygdskampanjen. Vi har också varit överens om skärgårdsfrågorna och att vad vi därvid kommit fram till skall ges regeringen till känna. Det finns alltså, även om det hittills inte har framkommit här, vissa saker som vi har varit totalt eniga om och där det inte finns någon avvikande mening. Detta bör också komma fram. Ibland förefaller det som om vi slåss bara för syns skull. Vi kommer ju trots allt överens. Detta är inte ett så drastiskt regionalpolitiskt betänkande som det vi diskuterade förra året, då vi diskuterade miljoner hit och dit. Egentligen har Prot. 1987/88:127 välingen äni dag blivit riktigt klok på hur många miljoner det är och vem som 26 maj 1988 har förlorat och vem som har vunnit. Nu finns emellertid miljonerna där, och jag tycker att man skall få arbeta i fred och eventuellt få pytsat ut fler miljoner till länsstyrelserna. Detta är litet som att strida om påvens skägg, eftersom det gäller ett beslut som redan är fattat. Jag tycker att vi skall fortsätta att arbeta efter det beslut som är fattat.

Fru talman! Jag vill göra ett viktigt påpekande för Elver Jonsson. Inte en enda krona togs från de ordinarie regionalpolitiska anslagen till Uddevallaoch Malmö-insatserna. Det rörde sig om nya pengar — det vet jag att också Elver Jonsson känner till. Till Börje Hörnlund vill jag säga att jag förstod att han var litet ledsen över att jag inte har talat om Börje Hörnlund. Jag skall göra det nu. Först vill jag ta upp neutraliteten i kommentarerna och bedömningarna av Sveriges ekonomiska och industriella utveckling. Det är väl ändå så att alla de internationella institutioner, institut och affärstidningar som har berömt Sverige och framhållit vår fina utveckling på många områden inte är i händerna på den socialdemokratiska propagandaapparaten. De har säkerligen gjort sina bedömningar utifrån en strikt neutralitet när de har sett på utvecklingen. Sedan skall jag med glädje direkt skicka över till Börje Hörnlund alla de tal som jag har hållit under den här mandatperioden. Det var också vad jag sade inför den socialdemokratiska riksdagsgruppen: Om Börje Hörnlund begär det här talet, så skall han få det direkt av mig. Då behöver inte någon eventuellt tjänstvillig socialdemokratisk riksdagsman i blindo eller i hemlighet dela ut det till Börje Hörnlund. Han kan få det direkt av mig. Jag erbjuder Börje Hörnlund att få alla mina tal. Jag skall med glädje skicka över dem, för det är utmärkta tal. Börje Hörnlund höll ett anförande på 35 minuter. Jag lyssnade och funderade över varför han sade det som han sade. På något sätt lever Börje Hörnlund ett eget liv i den regionalpolitiska debatten, och därför hade jag inte tänkt bemöta honom. Han har på något sätt förpuppat sig. Med sitt återupprepande av argument som bygger på gamla uppgifter och på en utveckling som i dag inte äger rum har han så att säga vävt in sig i något som liknar en kokong utan kontakt med verkligheten. Han kör med sina gamla argument som om ingenting hade hänt. Alla vet att det har hänt mycket positivt, att vi har fått upp sysselsättningen, att vi har fått ner arbetslösheten, att nyföretagandet har ökat i skogslänen i hela Sverige, att befolkningsutvecklingen nu är positiv. Det är faktiskt så, fru talman, att innan jag går till riksdagen för att delta i en regionalpolitisk debatt vet jag på förhand vad Börje Hörnlund kommer att säga. Det är en svartmålning av utvecklingen, inget positivt har hänt, allt är elände. Det är surhet över regeringens regionalpolitiska satsningar. Och det är kritik, det är för litet och för sent. På samma sätt som utskottets ordförande Lars Ulander var förvånad över att Börje Hörnlund tyckte att Finlands högre arbetslöshet var bättre än vår bid låga arbetslöshet, så förstår jag ibland inte riktigt vart Börje Hörnlund vill komma med sin regionalpolitiska kritik. Jag förstår inte heller vart Börje Hörnlund ville komma när han i debatten lämnade uppgifter om det regionalpolitiska rådet. Det är faktiskt så att jag den 19 november 1987 meddelade riksdagen att det regionalpolitiska rådet inte skulle komma att sammanträda under den tid som den regionalpolitiska utredningen arbetade. Detta har jag alltså meddelat riksdagen. I stort sett samma ledamöter ingår nämligen i utredningen som i rådet, och därför anser jag det vara rimligt att utredningen får arbetsro och möjlighet att gå igenom de regionalpolitiska frågorna utan påtryckningar från departementet eller industriministern. Den kritik som riktats mot mig faller på sin egen orimlighet, eftersom jag tidigare har meddelat riksdagen att rådet inte skall sammanträda. Jag vill säga en sak till, fru talman, eftersom Börje Hörnlund i sina inlägg har kommit tillbaka till detta med centerns storstadsfientlighet. Nu när regeringens insatser börjar ge resultat och den inrikesflyttningen till Stockholm kraftigt har minskat och när de regionala obalanserna förbättrats, när det finns tecken till trendbrott, då lägger centern och Börje Hörnlund fram ett förslag om straffavgifter på utvecklingen i Stockholms län. Man skall alltså enligt centerns mening straffa Stockholms län för en bättre utveckling både här och i övriga landet. Det är det som jag noterar som ett uttryck för centerns storstadsfientlighet. Jag har sett i medierna att Olof Johansson gör allt för att dämpa sitt partis storstadsfientlighet och jakt på Stockholms län. Jag har sett att han t.o.m. smått lyriskt målar upp Stockholms län. Men han klarar tydligen inte av att i riksdagen dämpa Börje Hörnlunds sätt att tala illa om Stockholms län och utvecklingen där. Det är därför som jag har sagt här från talarstolen att det inte är att undra på att centerns folk ute i landet börjar bli allt mer förundrat och oroat över centerpartiets regionalpolitik. Centerns storstadsfientliga inställning upplevs av människorna i storstäderna och i Stockholms län som direkt kränkande.

Fru talman! Större delen av stödområdet består av landsbygd, som till en betydande del är glesbygd. Om vi ser till vårt land som helhet, finner vi att det i mycket stor utsträckning utgörs av landsbygd. Vi kommer aldrig att kunna återgå till tidigare förhållanden, då en betydligt större andel människor bodde på landsbygden. Däremot är alla överens om att vi måste bibehålla en befolkad landsbygd och göra det möjligt för fler människor att bo på landet. Det är många krafter som arbetar för detta. Vi kan ute i landet och inte minst i Norrlandslänen se olika grupper, byalag, studiecirklar m.m. som går in för detta. För att ge goda förutsättningar och få ett bra resultat av det arbete som läggs ner av dessa människor måste vi politiker undanröja hinder för utvecklingen. Sådana hinder utgörs av onödiga regler, orättvis beskattning och orättvisa avgifter, Det offentliga servicemonopolets omfattning ger inte uttrymme för lokalt anpassade lösningar. Det går inte att tillämpa samma mönster och regelverk över hela landet. Utan förenklingar och större möjligheter till variationer kan inte de idéer förverkligas som gör det möjligt för fler människor att bo och arbeta på landsbygden. Jag kan bara konstatera att fler politiska beslut och regler inte leder till en sådan utveckling. Under lång tid har det funnits en övertro på statlig styrning och mer statliga pengar, men allt fler människor börjar komma underfund med att detta ofta medför andra problem som måste lösas med andra statliga insatser. Kommunoch landstingsmonopolet på all service har varit till nackdel för landsbygden. Det har hindrat människor att söka de lösningar som passar just deras bygd. Detta gäller såväl barnomsorg och vård av äldre som annan service. Statsbidragets konstruktion har missgynnat glesbygdskommunerna och kommuner med stor landsbygd. I många fall har statsbidraget till landsbygdskommunerna, exempelvis avseende barnomsorgen, varit knappt hälften mot vad en storstadskommun får räknat per barn. Glesbygdsstödet, som vi moderater har sagt ja till, är den stödform som haft den största betydelsen för Norrlands inlands möjligheter att upprätthålla service i bygder med vikande underlag och underlätta tillkomsten av kombinationsföretag på orter som saknar förutsättningar för bärkraftiga jordbruksföretag. Glesbygdsstödet får emellertid inte stelna i sina former utan måste vara så flexibelt att det kan anpassas till de behov som finns och till de förhållanden som råder i olika län. Skog och jord är de dominerande näringarna på landsbygden. De har stor betydelse från sysselsättningssynpunkt. Det går inte heller att tala regionalpolitik med tonvikt på Norrland utan att mera ingående behandla jordoch skogsnäringarna. Jordbruksnäringen är en förutsättning för en befolkad landsbygd. Ett fungerande jordbruk har betydelse även för andra näringar, t.ex. för turismen, som i vissa glesbygdsområden är den dominerande näringen. Den förändring som skett i jordförvärvslagen har bidragit till att kombinationssysselsättningar mellan jordbruk och annan näring underlättats. Även en större omsättning av fastigheter har kommit till stånd. Vi moderater anser inte att denna förändring är tillräcklig. Jordförvärvslagen bör helt avskaffas för fysiska personer. Den bör däremot skärpas för juridiska personer, alltså för bolag. Vi slår vakt om det spridda ägandet. Om jordförvärvslagen slopas kommer flera fastigheter att bjudas ut till försäljning. Flera människor kommer att kunna bosätta sig på landsbygden. Många fastigheter ägs av dödsbon och personer som är bosatta på annan ort. En ökad omsättning av sådana flerägda fastigheter skulle också bli följden. Jordförvärvslagen är endast ett exempel på onödiga regleringar som hämmar landsbygdens utveckling. Strandskyddslagens nuvarande utformning förhindrar bebyggelse vid alla vattendrag. I vissa glesbygder innebär detta att stränderna förbuskas, och resultatet blir minskad tillgänglighet för allmänheten, tvärtemot lagens syfte. Varje kommun borde i stället få avgöra vilka vattendrag som skall skyddas. Det produktstöd som i dag ges Norrlandsjordbruket är nödvändigt för att produktionen skall bibehållas och därmed landskapet hållas öppet. Det är Prot. 1987/88:127 viktigt att detta inte urholkas utan i stället följer kostnadsutvecklingen. Detta skall mera ses som ett regionalpolitiskt stöd än ett stöd direkt till jordbruket. Det är även viktigt att stödet bibehåller sin karaktär av produktstöd och inte övergår till att utgöra arealstöd. Det är också nödvändigt att politiska beslut gäller på lång sikt, så att förutsättningarna inte plötsligt förändras. Stimulans och rådgivning skall öka aktiviteten inom skogsbruket — inte tvång och nya regleringar. En del sådana har ju aviserats för någon vecka sedan. En förenkling av skogsvårdslagen behövs. Detta skulle öka engagemanget från skogsbrukarnas sida och leda till en större mångfald inom skogsbruket. Skogsvårdsavgifterna är en extra skatt som bör försvinna precis som också de flesta bidrag till skogsägarna bör bortfalla. Däremot bör möjligheterna till insättningar på skogskonto förbättras. Sådana inverkar nämligen stimulerande på avverkningsnivån och är bättre än de tvingande regler som regeringen hotar med. En hel del avgifter och skatter drabbar landsbygdens folk hårdare än människor i tätort. Landsbygdens befolkning får ofta betala, men får inte alltid motsvarande förmån. Barnomsorgsavgiften ingår i arbetsgivaravgiften — den egenavgift som småföretagere och lantbrukare betalar själva. Tätortens människor, som kan utnyttja den kommunala barnomsorgen, får också subventionerna. Därför är det borgerliga förslaget om vårdnadsbidrag bra. Det utjämnar skillnader och minskar orättvisan mellan dem som utnyttjar kommunal barnomsorg och dem som inte har möjlighet att göra det. Egenavgiften bör rensas från avgifter som inte ger någon förmån. Dit hör t.ex. löntagarfondsavgiften. Den är helt enkelt en extra beskattning — en orättvis sådan. Löntagarfonderna är till skada för hela landet —- inte minst för glesbygden som får betala utan att få någonting i stället. ATP-avgiften ingår i arbetsgivaravgiften. Trots att många småföretagare och lantbrukare betalat in denna får personer med låga inkomster inte någon ATP. Särskilt ofördelaktigt blir det om både mannen och kvinnan arbetar tillsammans i företaget och delar på inkomsten. Detta sker ofta inom jordbruksföretag. I Norrlandslänen, där inkomsterna av jordbruksföretag är låga, upplevs detta som en mycket stor orättvisa. Andra skatter, t.ex. fastighetsskatten, kan få orimliga konsekvenser om fastigheten ligger i ett område som är turistiskt attraktivt. Även i detta fall har vi moderater lösningar. De presenterades i kammaren i går i samband med debatten om skatteutskottets betänkande. Det har talats väldigt mycket om betydelsen av goda kommunikationer, både här i kammaren i dag och vid många andra tillfällen. Det kan inte nog ofta upprepas att fungerade kommunikationer är en absolut förutsättning för en befolkad glesbygd. Där utgör bilen för många den enda möjligheten att bo kvar. Särskilt barnfamiljer i glesbygder är beroende av bil. Därför är de ökade kostnader som under senare år har lagts på bilismen en kännbar påfrestning på landsbygdens befolkning. Det finns krafter som arbetar för att ytterligare försämra och fördyra när det gäller bilismen. De som främst drabbas av detta är glesbygdens människor. Andelen barnfamiljer i glesbygd utan bil är mycket liten, endast 5 26. Med anledning av Kjell-Olof Feldts olika uttalanden om momsen den senaste tiden ryktas det nu om en höjning av momsen på bilar som skulle innebära en höjning av inköpspriset på en bil med upp till 10 000 kr. Det gäller alltså bilar i normala prislägen. Hur skall Norrland kompenseras för något sådant? Just i dagarna drabbar en annan beskattning Norrlandslänen särskilt hårt. Det är den ökade oljebeskattning som folkpartiet har föreslagit och som regeringen verkar gå med på. Det åtgår betydligt mer energi för att värma en villa i norra Sverige än en i södra Sverige. Det innebär att människorna i norr måste betala en betydligt högre sammanlagd oljeskatt än människor i södra Sverige. Hur skall Norrland kompenseras för detta? Småföretagare och hantverkare har den allra största betydelse för glesbygden och Norrlands inland, eftersom detta är den industristruktur som finns där. Det är självfallet nödvändigt att deras villkor blir sådana att de stimulerar till utveckling. I januari presenterade vi en småföretagarmotion, som jag rekommenderar till läsning. Vi föreslår för övrigt generella lättnader för att minska skillnaderna mellan regionerna. Vidare skall ju den regionalpolitiska utredningen titta på skatter och avgifter för att se om de kan vara lämpliga regionalpolitiska instrument. Över huvud taget tror vi moderater att generella lättnader för att jämställa regioner är det som är bäst för att utveckla just de norra regionerna i vårt land. Vi moderater anser att frigörelse av människor och idéer är en förutsättning för utveckling av landsbygden. Vad vi behöver är färre politiska beslut, och de beslut som fattas måste vara bättre anpassade till landsbygdens villkor. Fru talman! Härmed yrkar jag bifall till de moderata reservationerna.

Fru talman! Efter förmiddagens genomgång av de stora frågorna i regionalpolitiken, skall jag ägna mig åt folkpartiets syn på stödformerna. Innan jag går in på reservationerna i den delen vill jag ta upp några principiella synpunkter på stödformernas utformning. Folkpartiet anser att följande tre principer bör gälla som grund för stödsystemet i regionalpolitiken: De centralt givna stödformerna bör i högre grad vara generella. De skall vara lätta att administrera, och det skall vara lätt för den enskilde att få veta vilka förutsättningar som gäller. Stödformer som innebär långtgående förhandlingar mellan företag och staten eller som innehåller betydande grad av godtycke måste undvikas. Det var mot den bakgrunden som folkpartiet i den icke-socialistiska regeringen våren 1982 föreslog sänkta arbetsgivaravgifter inom stödområde A. Avsikten var att generellt förbättra förutsättningarna för verksamhet i de mest utsatta delarna av Norrlands inland. Tyvärr ändrade socialdemokraterna detta när de återkom i regeringsställning. Som kammaren vet, gäller numera nedsättningen i hela Norrbotten och endast industriell verksamhet. Enligt folkpartiets mening har detta fått minst tre negativa effekter. För det första blev resultatet en försämring av konkurrensläget för de kommuner som redan hade nedsatta avgifter. För det andra blev stödet mindre effektivt när bara industriell verksamhet fick del av nedsättningen. För det tredje blev stödet mer krångligt och godtyckligt. Folkpartiet vidhåller samma uppfattning som 1982, att all icke offentlig Folkpartiet anser vidare att selektiva stöd som administreras centralt skall avskaffas. Offertstödet, som är den mest utpräglat selektiva stödformen, bestäms från fall till fall och utgår efter förhandlingar mellan enskilda företag och staten. Staten är då ofta hänvisad till en förhandling med ett enda företag, och några andra ”anbud” står inte till buds. Vi anser att selektiva stöd bör decentraliseras, eftersom det krävs nära kontakter med företagen för att bedöma enskilda projekt. För att uppnå detta krävs god kännedom om lokala och regionala förhållanden. Det är också viktigt med smidigt beslutsfattande och närhet till problemen. Under våren har industriministern rest land och rike kring och talat om en mobilisering av människorna ute i regionerna — han talade ju om det även i dag. Industriministern talar sig också varm för ökade länsanslag, och han blir nästan lyrisk när han beskriver vilken effekt dessa decentraliserade anslag har. Jag skulle vilja uttrycka mig så: Stjäl industriministern folkpartiets kläder? Folkpartiet har ju i många år talat varmt för en mobilisering av de kreativa människorna ute i regionerna ,samtidigt som vi förordat och också medverkat tillen höjning av länsanslagen och därmed tvingat regeringen att hålla fast vid den linjen även i år. När man synar utskottsmajoritetens förslag till stödformer, finner man att det måste vara något glapp mellan industriministern och socialdemokraterna i utskottet. Jag skulle vilja fråga Sven Lundberg: Är kontaktvägarna till Rosenbad brutna, eller har det tillfälligt blivit kontaktsvårigheter? Regeringens och utskottets förslag snarare missgynnar företagen än mobiliserar lokala krafter. Utskottsmajoriteten vidhåller även i år att sysselsättningsstödet i stödområde C inte skall återinföras. Jag vill fråga utskottets talesman: Tror ni socialdemokrater i utskottet att man främjar mobilisering av kreativa krafter ute i glesbygderna genom att ena året införa sysselsättningsstödet och bara två år senare avveckla detta? Skall man få något förtroende för regionalpolitiska insatser ute i bygderna så måste insatserna vara långsiktiga, lättöverskådliga och administrativt enkla. Sysselsättningsstödets avskaffande drabbar de kommuner som har en mycket svår befolkningsutveckling, och avskaffandet vittnar om dålig politisk moral. Därför vidhåller folkpartiet att stödet skall återinföras. Som jag sagt i min inledning, motsätter sig folkpartiet stödformer som saknar fasta regler och som i stor utsträckning bygger på godtycke och förhandling, där inte sällan staten drar det kortaste strået. Folkpartiet ser en risk för missbruk av stödformer som offertstödet. De kan därigenom lätt komma fel företag till godo. Det är också motbjudande när staten ställer ut löften om högre stöd, om bara antalet nyanställda ökar. I många fall är Sverige mer betjänt av företag som utvecklas i en lugn takt och som inte drar på sig fler anställda än de för tillfället behöver. Företag som utvecklas i lugn takt, konsoliderar sig och planerar för framtiden är den sortens företag som såväl stat som kommun har mest glädje av på sikt. Folkpartiet vill därför avskaffa offertstödet fr.o.m. den 1 juli 1988. Fru talman! Näringslivets möjligheter till finansiering har förbättrats Prot. 1987/88:127 under de senaste åren. Budgetpropositionen anger också att några subven 26 maj 1988 tioner i samband med långivning inte längre förekommer. Folkpartiet anser därför att lokaliseringslånen skall ersättas med ett garantisystem där staten ger företag med otillräckliga säkerheter godtagbar garanti. Det är dessutom så att företagen som regel kan ordna väl så fördelaktiga lån på den privata marknaden som genom statens försorg. Fru talman! Jag kan inte underlåta att än en gång ta upp den skillnad som råder mellan vad utskottets företrädare föreslår och den liberala syn som industriministern förfäktar vid sina resor i landet. Han vill numera gärna lägga stgörre vikt vid länsstyrelsernas kompetens att hantera större anslag. Trots detta synsätt har varken regeringen eller utskottsmajoriteten insett behovet av att projektmedlen får en friare användning. Länsstyrelserna ges inte den frihet som de önskar att prioritera de regionalpolitiska medlen mellan projektsatsningar, glesbygdsstöd och stöd till företag — återigen ett bevis på att den mobilisering av lokala och regionala krafter som industriministern talar sig så varm för i slutänden endast blir fagert tal utan reell innebörd. 1984 års regionalpolitiska utredning föreslog att det inte skulle sättas någon gräns för hur stor del av de samlade länsanslagen som kunde användas för projektsatsningar. Vi i folkpartiet delar den uppfattningen. På det sättet ökar nämligen friheten på den regionala nivån att göra egna bedömningar och att finna egna linjer för den regionala utvecklingen. Vidare anser vi i folkpartiet att användningsmöjligheterna när det gäller regionalpolitiskt stöd bör vidgas. Dagens stödformer är i alltför stor utsträckning riktade mot s.k. hårda investeringar i tillverkningsindustrin. För att undvika att de regionalpolitiska stödformerna medverkar till att konservera näringsstrukturerna i stödområdena måste man se till att stödformerna kan användas även inom nya verksamhetsområden som är stadda i snabb utveckling. När är socialdemokraterna beredda att gå folkpartiet till mötes på den punkten? Fru talman! Av dagens talarlista framgår att det endast är jag och Sven Lundberg som representerar Västernorrlands län i denna debatt. Därför finns det skäl för mig att se på situationen i Västernorrland. Industriministern gjorde för en stund sedan ett stort nummer av att befolkningen ökat i alla län under det första kvartalet i år. Men, Sven Lundberg, enbart i vårt län — alltså Västernorrlands län — har befolkningen under 1980-talet minskat med över 7 000 personer. 1980 visade statistiken visserligen på plus 485 personer i vårt län. Men sedan har befolkningen minskat varje år. Jag skulle vilja att Sven Lundberg kommenterade detta. Hur ser alltså Sven Lundberg på utvecklingen i Västernorrlands län? Hur skall man där kunna komma ut ur den kris som länet befunnit sig i under hela 80-talet? När det gäller de satsningar som regeringen gjort i Västernorrland saknas det, enligt min mening, såväl långsiktig inriktning som planering. Länet — i den mån det tillförts några insatser — har fått ta emot oplanerade insatser som inte varit i linje med tidigare satsningar på statlig etablering. Utbildningen är därför, och har även varit, eftersatt i länet, samtidigt som kommunikationer 53 Prot. 1987/88:127 na där är dåliga. Varför, Sven Lundberg, är Västernorrlands län ett län i strykklass och varför talar industriministern om att befolkningen ökar i alla län? Vi vet ju att problemen är stora i t.ex. vårt eget län. I Gävleborgs län finns det likartade problem och i Västerbottens län är det i princip bara Umeå, som har ett universitet, som befolkningen ökar nämnvärt. Det finns dock fortfarande problem. Därför finns det skäl att kammaren får ta del av Sven Lundbergs synpunkter på hur det egentligen står till ute i våra glesbygder. Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer av folkpartiet som fogats till detta betänkande.

Fru talman! Inledningsvis vill jag göra en kommentar med anledning av industriministerns tidigare anförande. Industriministern har nu visserligen lämnat kammaren. Men jag vill ändå säga att han återigen har visat prov på en debatteknik som han är tämligen ensam om i Sveriges riksdag. När den som industriministern har debatterat med inte har rätt till ytterligare replik, brukar industriministern Thage G Peterson utnyttja situationen och göra frontalangrepp. Ganska ofta kommer han dessutom med oriktiga påståenden. I sitt senaste inlägg i dag sade industriministern till Börje Hörnlund att det tal som han hade hållit i den socialdemokratiska riksdagsgruppen inte var hemligt utan att han hade för avsikt att lämna över en kopia till Börje Hörnlund. Jag skall här citera från nämnda tal, i vilket industriministern hänvisar till ett tidigare tal som han hållit: ”Det anförande jag då höll har Börje Hörnlund citerat flera gånger i de bataljer vi haft i kammaren. Det vi säger här i dag tycker jag att vi försöker behålla för oss själva.” Fru talman! Det var alltså inte meningen att någon kopia av detta tal som Thage G Peterson höll i den socialdemokratiska riksdagsgruppen skulle överlämnas till Börje Hörnlund, vilket industriministern dock påstod skulle ske. Industriministern gjorde sig alltså skyldig till en osanning. Till vardags och i olika sammanhang brukar man säga till folk som har kommit med osanningar: Fy skäms! Med tanke på det som Thage G Peterson sade i den här debatten finns det också skäl att säga: Fy skäms, herr industriminister! För centern är det självklart att människorna i vårt land, oavsett bostadsort, skall ha lika rätt till arbete, trygghet, bostad och god miljö. Regionalpolitiken skall vara ett aktivt instrument för decentralisering och välfärdsutveckling i hela landet. Det kravet uppfyller inte den socialdemokratiska regionalpolitiken. Den är för kraftlös och har mer karaktären av ”städverksamhet”, därför att man försöker reparera de skador som uppstår på grund av en felaktigt förd näringspolitik och ekonomisk politik. Av den anledningen har regeringen misslyckats och den regionala obalansen ökat. Inför 1985 års valrörelse lät den socialdemokratiske partisekreteraren meddela att socialdemokraterna skulle inleda en kampanj som innebar en kraftig satsning på storstäderna. Det var ju där väljarna fanns. Med facit i hand kan vi nu konstatera att den socialdemokratiska politiken har haft den inriktningen. Den har lett till ökad storstadstillväxt, maktkoncentration i näringslivet och enkelriktade kapitalströmmar. Kapitalström marna har gått från glesbygd till expansiva regioner, från småföretag till storföretag, bl.a. via löntagarfonderna. Jag noterade faktiskt att Karl-Erik Persson, vpk, också tog upp den frågan i sitt anförande tidigare i denna debatt.

Fru talman! Det som behandlas i detta betänkande från arbetsmarknadsutskottet är en liten del av de regionalpolitiska problemen och bakgrunden till dem. Nu fattas beslut bara om det som i politiken kallas regionalpolitik, 57 Prot. 1987/88:127 och där medelsanvisningen är ungefär 1,7 miljarder kronor. Annars är regionalpolitiken underställd den ekonomiska politiken och näringslivspolitiken i detta land. Vad som har hänt under en rad år är att det har pågått en avfolkning, där flyttströmmarna har riktats åt ett håll. Det har varit en orimlig utveckling mot storstadsområdena, som har översvämmats av kapital, människor och därmed kunskap, medan andra landsändar har avfolkats och servicen där har minimerats. Den faktiska utvecklingen under en rad år är egentligen att det som här kallas regionalpolitik, för resten också den ekonomiska politiken i detta hänseende, har gjort fiasko i fråga om att förverkliga det uttalade målet att alla människor, oavsett var de bor, skall ha tillgång till arbete, service och en god miljö. Jag kan också se att regeringen till viss del är handlingsförlamad när det gäller att uppfylla detta mål, främst av sin egen politik, den tredje vägen, som bidrar till att styra och hjälpa industrin till en mycket extrem exportinriktning, med snabb strukturomvandling och rörlighet på arbetsmarknaden. Regeringen skryter nu med att den tredje vägens politik har lyckats. Industriminister Thage Peterson räknade också upp en rad områden där han hade lyckats. Han sade att industriinvesteringarna, sysselsättningen och småföretagandet hade ökat. Han glömde att tala om den andra sidan, nämligen att börsvärdena har tredubblats och aktieomsättningen har fyrdubblats under den socialdemokratiska tiden. Den reala avkastningen i den svenska industrin 1987 är den högsta under 1970 och 1980-talen. Likviditeten i storföretagen är enorm, 255 miljarder kronor. Under tiden med socialdemokratiskt regeringsinnehav har de spekulativa inslagen i ekonomin ökat starkt, antalet miljardärer och miljonärer har ökat drastiskt. Makt och ägande har koncentrerats. Beträffande koncentrationen av makt och produktion kan man konstatera att uppköpen bara under de senaste året har skett med en oerhörd fart. Åtstramningspolitiken när det gäller den gemensamma sektorn har varit ganska snäv under dessa år. Därför har vi också kriser inom vård, omsorg, skola och kultur. Det pågår en privatiseringsvåg som innebär en anpassning till den kapitalistiska ekonomin, en våg som pekar på börsintroduktion av de statliga företagen. Man har även med denna politik skapat avsevärda klyftor i samhället. Det kanske värsta av allt och kanske det som är viktigast för lönearbetarna att räkna med är det förhållandet att lönernas andel av förädlingsvärdet har minskat, vilket i klartext betyder att kapitalet har skott sig. Då inställer sig den fråga som är central för utvecklingen framöver: Måste en utveckling, om den sker i överensstämmelse med kapitalismens villkor, leda till ökade klyftor i samhället? Om så är fallet — mig veterligt har någon annan väg inom kapitalismen varken försökts eller visats — är ju det förödande om man ser till arbetarklassens gamla ideal: rättvisa, jämlikhet och solidaritet. Regionalpolitik handlar inte minst om dessa tre mycket viktiga element som en gång arbetarrörelsen enhälligt stod upp och slogs för. Strukturomvandlingen har framför allt inneburit en koncentration till Stockholmsområdet. Denna politik fortsätter även om kanske någon flyttar därifrån. Resultatet av strukturomvandlingen är att det nu inte finns plats för — Prot. 1987/88:127 ytterligare expansion i Stockholm. Att det förhåller sig så har sin grund i att 26 maj 1988 det för att uppfylla kraven på vinst förutsätts närhet till marknad, kunskap, forskning och annat, vilket är mycket viktigt för företagen. Detta sker då på bekostnad av avfolkningslänen. Med regeringens goda minne tar kapitalet således ifrån människorna deras hembygd. Enligt industriministerns propå här i dag har utvecklingen vänt. Det är fler som flyttar till skogslänen. Vad kan det bero på? Är det en effekt av regeringens goda politik? Eller är det stopp för alla flyttströmmar som under flera år har gått åt fel håll? Samtidigt ökar naturligtvis storföretagens investeringar utomlands. Därmed blir den svenska ekonomin alltmer beroende av de imperialistiska koncernernas intressen och därutöver inte minst av EG. Detta har varit till stort förfång för regional balans och regional rättvisa. Den kapitalistiska utvecklingen har illustrerats ganska tydligt för människor genom geografisk koncentration av makt, vilket har underlättats av en flyttlasspolitik. När socialdemokrater och de borgerliga diskuterar i den här debatten sätter de på sig de svarta skygglapparna. Socialdemokraterna ser bara till de sex borgerliga åren, mellan 1976 och 1982, och berömmer sig över de socialdemokratiska åren. De borgerliga gör precis tvärtom. Eftersom vi nu har högkonjunktur i ekonomin, kan man ställa sig frågan: Är det regeringens hela förtjänst att sysselsättningen ökar, att det är fler som har ett arbete och att förhållandena i samhället kanske är något bättre? I så fall är det väl också regeringens skuld om vi kommer in i en lågkonjunktur? Då måste det vara regeringens fel om efterfrågan i världen minskar, avsättningen från både små och stora företag sjunker och de måste läggas ned? Om den socialdemokratiska regeringen sitter kvar, får vi se huruvida den kommer att ta på sig den skulden eller inte i händelse av en lågkonjunktur — förr eller senare kommer det en lågkonjunktur. Men hittills solar sig regeringen i högkonjunkturens glans. Med vad har den socialdemokratiska regeringen bidragit, mer än att den har släppt fram vinsterna och låtit kapitalet röra sig fritt i samhället? Det här är ödesfrågorna för regionalpolitiken framöver. Det handlar om att skapa helt andra styrmedel än de som finns i dag, demokratiska styrmedel som kan vända utvecklingen och återerövra avfolkningsbygderna till de människor som drabbats av denna politik, vilken förts under många år, sedan 1960-talet. Vi i vpk anser att en huvudförutsättning är att den aktiva regionalpolitiken baseras på att makten i samhället ligger hos de demokratiska institutionerna. Det betyder också att våra kreditinstitut, såsom banker, försäkringsbolag och andra som har en styrande funktion måste ställas under samhällets kontroll. Även här pågår en helt annan utveckling. Man kan bara se till effekterna på de statliga företagen, t.ex. PKbanken — vilken nu har börsintroducerats — som köper upp nya objekt på marknaden för att man skall kunna underordna sig denna utveckling. Regeringen har infört löntagarfonder, AP-fonder. Jag vill fråga socialdemokraterna: Om man nu vill förändra socialdemokratin inifrån, vilka ytterligare instrument skall man ha? Hur många av de kapitalistiska instrumenten avser man egentligen att köpa 59 Prot. 1987/88:127 upp? Nu har man löntagarfonder, AP-fonder och dessutom PKbanken på börsen, men ingenting ändras för det. Klyftorna är lika djupa som förut. Maktkoncentrationen ökar hos de privata företagen. Nej, denna illusionspolitik har tidigare visat att den inte förändrar utvecklingen i vårt samhälle. Det är helt andra drivkrafter som måste till. I stället för att ge sig in i detta system, måste man försöka angripa systemet för att därigenom ändra på det. Fru talman! Investeringar i infrastruktur är otvivelaktigt mycket viktiga. I arbetsmarknadsutskottets betänkande 13 har vpk föreslagit att nedsättningen av de sociala avgifterna i Norrbotten skall tas bort. I stället vill vi införa ett infrastrukturellt stöd på 400 milj.kr. Industriministern sade att ett sådant stöd vore bra att ha, om jag inte hörde alldeles fel. Nu har socialdemokraterna möjlighet att förverkliga detta. Denna möjlighet fanns också förra året. Att vi inte har ett infrastrukturellt stöd kan man inte lasta vänsterpartiet kommunisterna för. Socialdemokraterna kan faktiskt, om de vill, satsa dessa 400 milj.kr. och i samband därmed ta bort det generella stödet till Norrbotten. Av de första rapporterna om effekten av nedsättningen av de sociala avgifterna har vi hört att detta har inte någon verkan på sysselsättningen. Man borde då — som vpk gjorde från början — dra den slutsatsen att man bör avveckla det generella stödet och lägga detta på en helt annan del av regionalpolitiken. Till betänkandet finns fogat en reservation om glesbygdsskolor som grundar sig på en socialdemokratisk motion. Reservationen illustrerar kanske en del av hela regionalpolitiken och det gäller då glesbygden. Den yttersta glesbygden tar i dag stryk av utvecklingen och den behöver enorma resurser för att kunna hävda sig. Vi föreslår att man skall satsa på t.ex. skolor och underhåll av skolbyggnader i denna del av Sverige. Men icke, det vill inte socialdemokraterna göra. Ett bra förslag från en socialdemokrat får inte stöd av socialdemokraterna, däremot av vpk. Bergslagen och Norrbotten behandlas inte så mycket i detta betänkande. Sådana förslag har tidigare framlagts i propositioner. Ändå är förslagen värda att reflektera över. Förslagen från regeringen när det gäller att förändra utvecklingen i Bergslagen och i Norrbotten är ju inte särskilt genomgripande. Det finns många bra inslag. Det mest handfasta är utlokalisering av statliga verk och en del satsningar på infrastruktur. Men helt avgörande för dessa områden är att de förlorar industriarbeten. Stora centra för industriarbete och annan verksamhet flyttas till andra håll. Regeringen lyckas inte styra en enda industri eller verksamhet. Man har inte ett enda medel till sitt förfogande. Det är just det förhållandet, att regeringen bara får löften och inga garantier som man kan lita på, som gör att regeringens näringspolitik och regionalpolitik för de många människorna i dessa områden är en katastrof. Det är tragiskt att se hur de socialdemokratiska politikerna på lokalplanet står fjäskande och bugande inför bolag och etablissemang för att rädda sina egna bygder, när de inte har några andra medel till sitt förfogande, när regeringen inte ger dem något handfast. Det är en tragedi för arbetarrörelsen att det skall vara på detta sätt. Regionalpolitiken är för övrigt inte så förfärligt framgångsrik. Vi går alla upp tidigt på morgonen och lyssnar till Eko-sändningarna. Om jag hörde rätt talade man där en morgon om en rapport från SIND om lokaliseringsstöd Prot. 1987/88:127 jag skall låta vara osagt om det gällde glesbygd eller inte. Jag skall inte ta 26 maj 1988 detta till intäkt för något speciellt, eftersom jag inte har rapporten själv. Men rapporten var ganska förödande. Om jag inte minns fel sades att en tredjedel av dem som fått lokaliseringsstöd redan hade flyttat. Hälften av dem som var kvar var på väg att flytta. Kvar fanns 15 96. Detta är kanske en indikation på att regionalpolitiken har sina begränsningar i sin nuvarande form, framför allt när det gäller glesbygden. Fru talman! Jag kan inte låta bli att kommentera de diskussioner som förs här ständigt och jämt mellan dem som har skygglapparna på sig. Centern försöker av och till att spela någon sorts hjälteroll i regionalpolitiken. Jag har funderat över detta med att centern angriper regeringen. Det är i och för sig bra att man gör det, när kritiken går åt rätt håll. Centern kritiserar regeringen för att miljardärerna ökar och det blir fler mångmiljonärer. Man angriper kapitalets koncentrationspolitik. Jag vill emellertid ställa en fråga till centern: Kommer dessa miljardärer och miljonärer att försvinna om vi får en borgerlig regering? Kommer koncentrationspolitiken att vända? Om så är fallet måste jag fråga: Vilka medel har ni mot storföretag, att styra deras investeringar ut till Bergslagen, Norrland och andra ställen? Ni hänvisar till att löntagarfonderna skall bort. Om jag inte är alldeles borta i detta avseende spelar löntagarfonderna, som de ser ut i dag, en minimal roll över huvud taget i politiken. Detta betyder att centern står här med sin kritik men utan egna förslag. Det enda styrmedel jag känner till är någon form av etableringsavgift istorstäderna. Men det förmår väl inte något företag att ge sig ut till områden i avfolkningsbygder. Diskussionen fram och tillbaka mellan socialdemokraterna och de borgerliga om åren då de borgerliga resp. socialdemokraterna satt vid makten kan fortsätta i oändlighet. Men det ger inte särskilt mycket nytt åt regionalpolitiken. Fru talman! Jag yrkar bifall till vpk:s reservationer.

Fru talman! Jag tänker kommentera en del av de reservationer som är fogade till utskottets betänkande. Först vill jag emellertid ta upp litet av vad Per-Ola Eriksson och Lars-Ove Hagberg här har talat om. Vi har haft en ganska lugn och fin debatt tidigare i dag. Det har varit ett lågt tonläge i debatten. Men nu kom Per-Ola Eriksson och Lars-Ove Hagberg med mycket starka ord och högt tonläge, med gnäll och skäll om regionalpolitiken. Det var naturligtvis från olika utgångspunkter som man skällde på den regionalpolitik som förs. Lars-Ove Hagberg sade ungefär så här: Vi har nu en högkonjunktur, och regeringen berömmer sig av att det går bra för Sverige, att vi har världens lägsta arbetslöshet och världens högsta sysselsättning. Är detta regeringens förtjänst? frågar Lars-Ove Hagberg. Om man säger att det är regeringens förtjänst, skall man också ta ansvaret för vad som kan komma att hända i en lågkonjunktur, säger han. Det är väl riktigt. Jag vet att Börje Hörnlund också var inne på detta tema tidigare i dag. Han sade att framgångarna för Sverige beror på sjunkande oljepriser, sjunkande dollarkurser och att vi har högkonjunktur. Men det har varit intressant att följa den internationella 61 debatten om utvecklingen av olika länders ekonomi. Stora internationella ekonomiska tidskrifter, The Economist Brookings, USA m.fl. har avgivit intressanta rapporter om bl.a. Sveriges utveckling. Visst har vi haft sjunkande oljepriser, sjunkande dollarkurser och högkonjunktur. Men det har alla länder haft nytta av. Ändå skiljer sig Sverige från det internationella mönstret. Arbetslösheten ligger i dag ute i Europa på 10 96. I Sverige är arbetslösheten 1,6 90. Det är naturligtvis viktigt att se proportionerna i vad som sker. Vi har fortfarande problem ute i våra regioner, och dem skall vi arbeta med och lösa. Men det är också viktigt att vi försöker se på sakfrågorna och att vi kan göra gemensamma insatser inom regionalpolitiken. Per-Ola Eriksson frågade mig om socialdemokraterna var beredda att sluta upp bakom centerns regionalpolitik. Men jag vet inte vad centern egentligen vill. Ni vill ju regera med moderaterna. Det stora problemet för centern är att man inte kan diskutera regionalpolitik med moderaterna. Ni måste klara ut vilken linje ni skall följa, innan vi kan börja diskutera om vi skall stå för någon gemensam linje inom regionalpolitiken. Jag tror att centern känner sig litet utelämnad i dag t.ex. på det regionalpolitiska området. Per-Ola Eriksson pekade på de punktinsatser som regeringen har gjort på olika ställen i landet, t.ex. i Malmö, och sade att det är i de folkrika områdena man har gjort de stora insatserna. Visst har det gjorts stora insatser där. Men det är inte röstlängden som har styrt var dessa insatser skall hamna. Staten, den socialdemokratiska regeringen, har pumpat in mycket pengar och gjort stödinsatser i Norrbotten. Inom kort kommer vi att få ta ställning till en stor Norrbottensproposition om ytterligare insatser i Norrbotten. Det är naturligtvis inte röstlängden som styr, utan det är sakläget, sakfrågorna, som är avgörande för de insatser vi vill göra i regionalpolitiken. Fru talman! Jag övergår nu till att kommentera reservationerna. I reservation 3 kräver centerpartiet nya utvecklingsprogram i utsatta regioner. Fru talman! Riksdagen har ju nyligen behandlat regeringens proposition om särskilda regionalpolitiska insatser i delar av Bergslagen och norra Sveriges inland som innebär dels omfattande och långsiktiga åtgärder för att stärka regionernas attraktionskraft, dels konkreta projekt som ger direkta sysselsättningseffekter. Riksdagen kommer dessutom, som jag tidigare sade, att inom kort få ta ställning till Norrbottenspropositionen som också innebär att rejäla tag tas för att ytterligare förbättra den regionalpolitiska situationen i Norrbottens län. Andra åtgärder som får stor regionalpolitisk betydelse är de insatser som görs på det trafikpolitiska området och åtgärderna som vidtas för att stärka det utsatta jordbruket i norra Sverige, bl.a. det treåriga åtgärdsprogrammet som riksdagen fattade beslut om våren 1987. De nyligen beslutade förändringarna av skatteutjämningssystemet och utbyggnaden av flera mindre och medelstora högskolor får också betydelsefulla utjämningseffekter som bidrar till att stärka de utsatta regionernas konkurrenskraft. Fru talman! Ser man centerpartiets förslag om nya utvecklingsprogram i ljuset av den expansiva regionalpolitik som nu förs framstår centerpartiets Prot. 1987/88:127 krav som något överspelade. 26 maj 1988 Den socialdemokratiska regionalpolitikens konkreta åtgärder är ju hela tiden inriktade på att stärka och förbättra de utsatta regionernas utvecklingsmöjligheter. Den regionalpolitiska utredningen har ju dessutom till uppgift att se över vilka åtgärder som behövs för att ytterligare effektivisera de regionalpolitiska insatserna. Börje Hörnlund och de övriga centerpartister som står bakom denna reservation får väl ge sig till tåls till dess utredningen lägger fram sina förslag. Men Börje Hörnlund har naturligtvis möjligheter att föra fram förslag till konkreta åtgärder. Han sitter ju i den regionalpolitiska utredningen. Även andra centerpartister kan föra fram förslag. Men det är självfallet mycket svårare att föra fram konkreta förslag än att allmänt kräva nya utvecklingsprogram. Det blir genast mycket svårare. Fru talman! I reservation nr 5 av moderaterna och i reservation nr 6 av centerpartiet tas decentraliseringen av statlig verksamhet upp. I reservationen från moderaterna argumenteras för att de centrala ämbetsverken bör ligga kvar i Stockholmsregionen, och i reservationen från centerpartiet argumenteras tvärtom för att offentliga centrala enheter och funktioner bör utlokaliseras. Socialdemokraterna i utskottet vill för sin del framhålla betydelsen av en fortsatt målmedveten decentralisering av den statliga verksamheten. I propositionen framhålls också att det är regeringens avsikt att verka för en fortsatt decentralisering i form av såväl delegering av beslutsbefogenheter som omlokalisering av statlig verksamhet. Vi socialdemokrater i utskottet understryker vikten av att decentraliseringsfrågorna blir högt prioriterade i regeringens regionalpolitiska arbete. Fru talman! Den socialdemokratiska decentraliseringspolitiken är alldeles klar och dokumenterad. Men den intressanta frågan i sammanhanget är: Vilken decentraliseringspolitik kommer en eventuell borgerlig regering att föra? Om detta vet vi ingenting. Oenigheten är alltför stor mellan de borgerliga partierna i den här frågan, liksom i regionalpolitiken i stort. Vikan därför befara att ingenting skulle komma att hända i fråga om fortsatt decentralisering av statlig verksamhet och att regionalpolitiken i övrigt skulle bli ganska lamslagen. Sannolikt skulle en eventuell borgerlig regering komma att tillämpa samma metoder som under perioden 1976 till 1982. Då lade man sådana frågor som man var oense om åt sidan. Vi vet ju av erfarenhet att detta även drabbade regionalpolitiken som i stort sett var verkningslös under den borgerliga regeringsperioden. Det var en utslätad regionalpolitik. Fru talman! I reservation 7 av moderaterna och i reservationerna 8 och 9 av centerpartiet tas de regionalpolitiska stödformerna upp. Jag vill först säga att den regionalpolitiska utredningen även har till uppgift att se över de regionalpoltiska stödformerna, och av den anledningen bör inte de här frågorna nu bli föremål för riksdagens ställningstagande. Fru talman! Det finns i den moderata reservationen en formulering som egentligen belyser hur moderaterna ser på regionalpolitiken och på företagandet inom stödområdet. I reservation 7 framför moderaterna att de vill 63 ersätta de selektiva stödformerna med ett system med riskgarantilån. De säger att riskgarantilånet uteslutande har till syfte att kompensera för den högre risk som följer av lokaliseringen till ett stödområde. Vad är det för högre risktagande att etablera och driva företag i Norrbotten, i Västerbotten, i Västernorrland eller i Jämtland? Jag skulle kunna ställa frågan till Erik Holmkvist som är norrbottning och moderat och som står bakom den här reservationen. Men han är inte i kammaren. Jag ställer därför frågan till Ingrid Hemmingsson. Vad är det för större risker som företagarna i t.ex. Luleå och i Östersund tar än företagarna i Stockholm, enbart av det skälet att företaget ligger i Luleå eller i Östersund och ligger inom stödområdet? Innebär det ett större risktagande för företaget som sådant att befinna sig inom stödområdet? Det är en ganska märklig syn på regionens framtidsmöjligheter. De nuvarande stödformerna har inriktningen att utjämna de geografiska skillnader som kan finnas mellan olika regioner i landet och att därmed skapa mer likartade förhållanden. Ingrid Hemmingsson vet lika väl som jag att det finns många framgångsrika företag inom stödområdet som har etablerat sig och utvecklat sig utan regionalpolitiskt stöd. Dessa företagare upplever inte att de tar större risker än andra. I stället har de kanske tagit till vara de fördelar som kan finnas på marknaden även inom stödområdena. Fru talman! I fyra reservationer behandlas nedsättning av socialavgifter. I de borgerliga reservationerna argumenteras för en utökning av systemet med nedsättning av socialavgifter, ett system som för närvarande tillämpas i Norrbottens län. I reservation 18 av folkpartiet framför man att en nedsättning av socialavgifterna innebär en kraftig förstärkning av konkurrenskraften hos de företag som kommer i åtnjutande av nedsättningen.

Utskottet vill för sin del avvakta de utvärderingar som skall göras av statens industriverk och de bedömningar som den regionalpolitiska utredningen kan komma att göra och anser således att det för närvarande inte är påkallat med något initiativ från riksdagen. Signalerna från denna studie är emellertid mycket klara. I reservation 21 av moderaterna och i reservation 22 av centerpartiet föreslås att ett utvecklingsprogram för landsbygden skall tas fram. Det är utskottets uppfattning att det inte är meningsfullt att utarbeta ett samlat utvecklingsprogram för landsbygden i hela landet. Som bekant varierar ju förutsättningarna kraftigt på landsbygden mellan t.ex. norra och södra Sverige. De olika problem som kan förekomma på landsbygden i landets olika regioner bör angripas med åtgärder som är anpassade till de lokala problem och hinder som kan finnas för utvecklingen av landsbygden. Fru talman! Alla län arbetar numera med frågor om landsbygdsutveckling, och länsstyrelserna har också fått förstärkta resurser för insatser på bl.a. detta område. Med den här typen av decentraliserade arbetsformer kan Prot. 1987/88:127 länsstyrelserna, i samverkan med kommunerna, bäst avgöra vilka insatser 26 maj 1988 som bör göras för att stärka och utveckla landsbygden i olika avseenden. Det förefaller litet märkligt att centerpartiet, som i alla övriga sammanhang talar för en ökad decentralisering, i handling —t.ex. i det här avseendet — visar att man egentligen inte har tilltro till decentraliserade arbetsformer. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till propositionen och avslag på reservationerna 340.

Fru talman! Sven Lundberg sade i sitt anförande att debatten dittills hade varit lugn men att den skulle ha fått ett annat tempo sedan jag kom in i den. Han måtte inte ha hört att industriministern i sitt anförande hävdade att debatten i vanlig ordning hade varit hetsig när andra talare hade deltagit i den. Ni måste på den socialdemokratiska kanten bestämma er för vilken bild ni skall ha av dagens debatt. Ni verkar som vanligt splittrade — det gäller inte bara i detta sammanhang utan även i andra. I de skogslän som har drabbats av avfolkning knyter man näven i byxfickan och reagerar mot den politik som regeringen står för och som Sven Lundberg försvarar här i riksdagen. Man gillar inte denna storföretagsvänliga politik. Ofta får jag det intrycket att den politik som företräds av socialdemokrater i skogslänen och den politik som Kjell-Olof Feldt och Thage G Peterson står för är som eld och vatten — de går inte att förena. Det är fråga om två olika linjer. Sven Lundberg tog oförsiktigt nog också upp arbetslöshetens utveckling i olika delar av världen och jämförde nuvarande förhållanden med läget under tidigare år. Under tiden 1976-1982 lyckades vi faktiskt bemästra arbetslösheten mycket bättre i Sverige än vad man gjorde i andra delar av världen, framför allt i Västeuropa, och det borde Sven Lundberg notera. Vidare nämnde Sven Lundberg Norrbotten. Jag har i mitt anförande inte tagit upp detta län och tänker inte heller beröra det särskilt mycket, eftersom vi nästa vecka skall ha en särskild debatt om Norrbotten. Låt mig bara nämna en punkt. Sven Lundberg talade om den stora Norrbottenssatsning som har gjorts. Jag ber Sven Lundberg att lägga på minnet att värdet av Norrbottenspaketet, som skall behandlas i riksdagen nästa vecka, är mindre än värdet av de förlustavdrag som staten beviljade Volvo och Saab i samband med deras köp av verksamheter vid Svenska Varv. Detta tyder på att det är röstlängden som har varit avgörande när socialdemokraterna har bestämt innehållet i de olika paketen och åtgärderna. Vad sedan gäller arbetsgivaravgiften vill jag råda Sven Lundberg att ställa frågorna till den f.d. kommunikationsministern, numera landshövdingen i Norrbottens län. Jag tror att han då skulle få en helt annan bild av arbetsgivaravgiftens värde. Sven Lundberg menar vidare att man skall fortsätta att decentralisera de statliga verken. Ni har visserligen talat om en decentralisering av de statliga verken, men ni har under de senaste åren i själva verket centraliserat dessa. Mängder av nya statliga verk har tillkommit, men de har nästan uteslutande 65 Prot. 1987/88:127 förlagts till Stockholmsregionen. Sven Lundberg bör notera detta, som jag tycker är dålig regionalpolitik.
Fru talman! Jag tycker att Sven Lundberg i vissa delar för ett ganska märkligt resonemang om vårt förslag om riskgarantilån. Låt mig till att börja med räkna upp det som vi är överens om. Vi är helt överens om att det finns framgångsrika företag i norra Sverige. Vi är också helt överens om att dessa framgångsrika företag inte behöver stöd. Det är därför som vi föreslår att man skall ta bort de riktade stödformer som i dag finns. Det har framkommit kritik mot dessa från alla möjliga håll, inte minst från företagarhåll. Lars-Ove Hagberg citerade i morse den SIND-rapport där man är mycket kritisk mot det till enskilda företag riktade stödet. Många av de företag som fått sådant stöd har gått omkull. Vi tycker att man skall ta bort en hel del av de riktade stöden och ersätta dem med riskgarantilån. Sven Lundberg vet lika väl som jag och många andra att man i inre Norrland, där man inte har någon industritradition, saknar riskkapital, dvs. kapital som tar den översta risken i mindre företag när det gäller införande av ny teknik osv. Vårt förslag på denna punkt är vettigt. Jag tror att det är så med detta förslag som med så många andra moderata förslag, att det har tiden för sig. Det kommer att bli förändringar i denna riktning. Jag vill också säga några ord om den borgerliga oenigheten, som man talar så mycket om när man inte har några andra argument. Jag tycker att Sven Lundberg skall tala mycket lågt om detta. Socialdemokraterna kan faktiskt inte klara ett enda beslut här i kammaren utan att ha vpk med sig. Även om socialdemokraterna anser sig ha klart dokumenterade åsikter, har de inte alla gånger stämt av dem mot vpk — det har vi minsann fått erfara. Utlokaliseringsverksamheten har vi tidigare i dag diskuterat flera gånger i kammaren, vilket kommer att framgå av dagens protokoll. Det är inget speciellt med reservation 5. Vi säger att ett ämbetsverk med stora kontaktytor bör ligga i huvudstadsregionen men att detta inte hindrar att det finns myndigheter och delar av sådana som kan flyttas till andra orter. Detta är sunt förnuft. Försök inte säga att det på något vis kommer på kollisionskurs med centerns syn på dessa frågor! Vi har vidare inlagt en gemensam reservation, nämligen reservation 1. Tala om för mig vilka med vpk gemensamma synpunkter som ni har i den här frågan!

Fru talman! Sven Lundberg använde i sitt anförande orden ”inte just nu” när han riktade sig till några av de andra partierna än det egna. Jag antog att det var mig och folkpartiet han syftade på, eftersom han inte ville ta upp någon av de frågor som vi hade ställt. Sven Lundberg! Vad är det för glapp mellan industriministerns åsikter och dem som ni i utskottet hyser? Varför talar industriministern om en mobilisering när ni rycker undan långsiktiga stödformer för människorna ute i bygderna? Främjar t.ex. ett avskaffande av sysselsättningsstödet verkligen en mobilisering av de kreativa människor som industriministern talar om? Industriministern säger att han vill lägga större vikt vid kompetensen ute i — Prot. 1987/88:127 länen och i länsstyrelserna. Varför ger ni då inte tjänstemännen vid 26 maj 1988 länsstyrelserna och andra människor ute i länen frihet att hantera exempelvis projektmedlen på ett friare sätt? På vilket vis vill ni mobilisera människorna? Eller är det bara fråga om fagert tal för de ungdomar och andra som vi har på läktarna i dessa dagar? Vad sedan gäller utvärderingen av socialförsäkringsavgifterna är det, Sven Lundberg, den socialdemokratiska modellen som utvärderas, inte den modell som folkpartiet förespråkar. Låt oss verkligen diskutera den modellen och se om den inte kan ge effekter ute i glesbygderna. Sven Lundberg borde dessutom läsa rapporten litet bättre. Jämförelserna i den görs faktiskt med kommuner i Västernorrlands län, Sven Lundbergs hemlän, något som han förtiger här i debatten. Det är t.ex. inte så lätt att ställa verksamheten i Norrbotten mot verksamheten i exempelvis ”Norrlands Gnosjö”, Örnsköldsvik. Det borde även Sven Lundberg veta. Hur blir det nu, Sven Lundberg? Har ni socialdemokrater utlämnat Västernorrland totalt, även ni som bor där uppe? Icke med ett ord vill Sven Lundberg antyda att någonting borde göras i de län som är mest drabbade av alla under 80-talet. Sedan kan man alltid ställa frågan: Industriministerns synpunkter och framtidsvisioner, hans långsiktiga lösningar osv., vad är det egentligen, Sven Lundberg? Ni går på i gamla hjulspår, utan ambitioner att hitta nya vägar. Ni har inte ens ambitionen att föra en reell debatt här i kammaren om de förslag vi lägger fram. Är det inte dags, Sven Lundberg, att vi talar om de reella frågorna för de människor som vi verkligen borde mobilisera ute i glesbygden?

Fru talman! När vi har högkonjunktur har vi efterfrågan på det vi producerar och på de tjänster vi kan erbjuda. Då frågar man sig vem som har orsakat detta. Regeringen säger att det är vår utmärkta politik. Den går framåt, det är tredje vägens politik som uträttar detta. Jag har två frågor till socialdemokratin. Måste en framgångsrik ekonomisk politik i detta samhällssystem betyda klyftor, regional utarmning, som har skett till viss del, måste kunskapsklyftorna öka i samhället, så att den som inte har tillräcklig utbildning inte passar, osv? Den andra frågan som man alltid träter om är: Vem har åstadkommit denna högkonjunktur, och vilka har fått bära kostnaderna? Regeringen vill alltid, oavsett kulör, ta åt sig äran av detta. Men så fort det blir lågkonjunktur skyller man på det internationella klimatet. Jag funderar, Sven Lundberg, på vad regeringen egentligen har gjort i denna högkonjunktur som har varit bra för det arbetande folket. Jo, man har spätt på vinstmarginalerna i industrin, de kanske också är världens högsta, man har sett till att vi har fått en likviditet som i alltför liten grad investeras i produktionen, framför allt om vi ser det från regionalpolitiska perspektiv. Vad har regeringen gjort åt detta? Ingenting. Regeringens arbetsmarknadspolitik domineras av flyttlasspolitiken. Den villse till att arbetskraften mycket snabbt infinner sig där kapitalet lägger sina 67 Prot. 1987/88:127 arbetsplatser. Och får man då beröm i utländska tidskrifter som inte precis kan sägas vara socialdemokratiska måste väl också Sven Lundberg börja fundera på ordspråket: Säg mig med vem du umgås, och jag skall säga dig vem du är. Ja, vem är det som berömmer socialdemokratin här? Det är inte socialdemokrater och det är inte arbetarklassen, utan det är kapitalintressenas tidskrifter utomlands som berömmer den socialdemokratiska regeringen och säger att den är bättre än borgerligheten på att föra kapitalistisk politik. Både industriministern och Sven Lundberg anför helt frankt inför Sveriges riksdag att detta är mycket bra. Den delen kan kanske Sven Lundberg inte komma med till sina hemtrakter. Fundera i stället på att ta bort socialförsäkringsavgifterna i Norrbotten och se till att stärka det infrastrukturella stödet med 400 milj.kr. Då skulle socialdemokratin kunna göra någonting handfast åt regionalpolitiken.

Fru talman! Jag känner mig ungefär som Ingemar Stenmark när han skulle tala om för en TV-journalist hur han bar sig åt för att memorera en backe. Ingemar Stenmark förklarade gång på gång för journalisten hur han gjorde. Men det var naturligtvis inte så lätt att förklara, och inte så lätt att förstå heller. Till slut sade Ingemar Stenmark, när journalisten sade att han ändå inte begrep: Hä gå int å förklar för den som int begrip. Det kan vara farligt att citera ett sådant uttalande, men litet grand belyser det att vi talar förbi varandra mycket när det gäller regionalpolitiken, och det är synd. Per-Ola Eriksson är ju en mycket sympatisk man, men jag trodde att han hade övertagit Börje Hörnlunds anförande, för han lät lika aggressiv som Börje Hörnlund. Men jag tycker inte, Per-Ola Eriksson, att vi skall ha några politiska gräl nu. Regionalpolitiken kräver mycket av oss i Sveriges riksdag, men det kommer också att krävas mycket av lokala initiativ, och dem skall vi också stötta. Jag tror att folk ute i landet ibland upplever våra regionalpolitiska debatter som någonting som försiggår över deras huvuden. Vi får försöka angripa frågorna litet mera praktiskt. Ingrid Hemmingsson höll ett mycket sympatiskt anförande om landsbygden. Hon tog upp kombinationssysselsättningar, hon tyckte att slopandet av jordförvärvslagen skulle vara någonting bra och hon ville ha fler enskilda ägare. Men det finns någonting som är mycket viktigt och det är att tillse att vi inte får ett ökat passivt ägande inom jordbruket. Vi måste tvärtom se till att det passiva ägandet minskar. Den stora och viktiga frågan, Ingrid Hemmingsson, är generationsväxlingsproblematiken, ägarbytena. Att få nya, unga människor att gå in och bruka jorden är en av de stora och viktiga frågorna, och det finns anledning att ägna tid åt dem. Jag kan för min egen del säga att vi har tagit upp ett konkret samarbete med LRF i mitt hemlän och i övriga Norrlandslän. Mycket utvecklingsarbete görs alltså av socialdemokraterna och LRF i Norrland.

Fru talman! Sven Lundberg gav dåliga svar på mina frågor trots att han hade tre rådgivare omkring sig. Lars Ulander ryckte ut, Marianne Stålberg och Gustav Persson ryckte ut, och jag tror att t.o.m. Karl-Erik Persson Prot. 1987/88:127 försökte hjälpa till. Sedan sade Sven Lundberg med hänvisning till Ingemar 26 maj 1988 Stenmark att han har svårt att förstå. Jag kan inte göra särskilt mycket mer, det får i så fall ankomma på Sven Lundberg själv. Det är ändå intressant att Sven Lundberg i denna debatt helt har förbigått de frågor som jag tog upp, nämligen vad socialdemokraterna tänker göra åt koncentrationsutvecklingen i näringslivet, som har en negativ inverkan på utsatta regioner, t.ex. skogslänen och Sven Lundbergs eget län. Vi har sett hur man i fusionsivern har försökt slakta verksamheter som ligger i Sven Lundbergs eget område. Jag tänker på Graningeverken. Om jag förstått det rätt satt Sven Lundberg tämligen tyst då storföretagen försökte sig på den bravaden.

Åt dessa frågor borde Sven Lundberg ägna mera tid, och jag hoppas att han kan försöka förstå vikten av sådana åtgärder. De är oerhört betydelsefulla. Internationalisering i näringslivet kommer vi förstås inte ifrån. Vi är en del av Västeuropa och vi är självfallet en del av industrivärlden. Men för att inte utsatta regioner skall slås ut, därför att koncentrationsutvecklingen går mycket snabbt, måste vi här hemma vidta åtgärder som balanserar dem. Eller tänker socialdemokraterna sitta med armarna i kors och åse den utvecklingen och sjunga ”Med Penser för storföretagen” som om det vore en Eurovisionsschlager?
Fru talman! Jag instämmer i en del av vad Sven Lundberg sade om passivt ägande. Visst skall vi motverka det passiva ägandet — med det menas i allmänhet att ägaren bor på annan ort. Det kan finnas många olika orsaker till detta — att man har en anknytning till orten och vill ha den kvar, att man vill flytta tillbaka, osv. Men jag vill varna för metoderna som föreslås för att motarbeta passivt ägande. Det är många olika metoder som föreslagits i debatten: Man vill lagstifta, man vill förbjuda, man vill reglera, man vill införa olika speciallagstiftningar. Det tror jag är alldeles fel väg. Jag förmodar att vi kommer att få diskutera det här i kammaren. : Vad som är viktigt är att stimulera i stället för att förbjuda och reglera. Jag tror inte att vi kan få bort det passiva ägandet — däremot kan vi stimulera de passiva ägarna till insatser och till att bruka fastigheterna. Det är viktigt att underlätta generationsväxlingar, sades det i debatten. Det är helt riktigt. Vi har i våra motioner också förslag om hur man skall göra det. När det gäller arv är det fråga om successiv överlåtelse, osv. Men jag förstår att Sven Lundberg avsåg hur man skall underlätta för unga 69 lantbrukare de första åren. Det får vi möjligheter att diskutera senare här i kammaren. Men jag är helt övertygad om att det icke gynnar landsbygden, att det icke gynnar ägandet, ja, att det icke gynnar någon om vi går in och styr med specialregler och speciallagstiftning för att motverka passivt ägande. I stället bör vi stimulera allt slags ägande, stimulera till att bruka, stimulera till att rusta upp byggnader, stimulera till att hyra ut, arrendera ut och se till att fastigheten sköts. Jag tror att vi får ett samhälle som ingen vill ha om vi går in för mer styrning. Hittills har vi väl litet till mans kommit underfund med att man inte alltid får ett bättre resultat ju mer vi styr från politiskt håll. Tvärtom — vi behöver färre lagar, som däremot är bättre anpassade till lokala förhållanden.

Fru talman! Sven Lundberg sade att vi talar förbi varandra. Men det är faktiskt så att Sven Lundberg i en del fall inte talar alls! Men jag förstår mycket väl att ni socialdemokrater är irriterade över folkpartiets konkreta och reella förslag och därför inte vill diskutera dem. Jag har ställt några frågor till Sven Lundberg i den här debatten, och han iddes inte besvara någon av dem. Jag kan ändå till protokollet ställa ytterligare några: Varför vill socialdemokratin diktera vad människor skall försörja sig av, Sven Lundberg? Spelar det någon roll vilken verksamhet som bedrivs, om den är samhällsnyttig och ger människor en bra utkomst? Varför kan inte såväl tjänsteproduktion, jordbruk och skogsbruk som andra industriella näringar också få nedsatta socialförsäkringsavgifter? På vilket sätt vill socialdemokraterna lösa frågan om stöd till andra verksamheter än industrin? De mest expansiva verksamheterna finns numera inom såväl privat som offentlig tjänsteproduktion. Hur skall företagen på det området, som under lång tid är enmansföretag, kunna få tillgång till exempelvis persontransportstöd? Det är också en fråga att ta upp. Och, Sven Lundberg, varför vill regeringen och socialdemokraterna i utskottet inte stötta stödformer som är långsiktiga, administrativt enkla och lätta att förstå för de enskilda människorna? Ni ville ha offertstöd, där ni kan sitta och förhandla med företagarna mer eller mindre bakom lyckta dörrar. Är glesbygden betjänt av den formen av stödverksamhet, Sven Lundberg? Det finns alltså mycket att tala om bara man vill tala med människor och inte talar förbi dem, som Sven Lundberg tror att han gör när han i den här debatten inte ens nämner folkpartiets förslag. Jag förstår mycket väl att ni socialdemokrater är irriterade över att folkpartiet har lagt fram de här förslagen. Jag konstaterar också i den här debatten att det som både industriministern och andra socialdemokrater här har fört fram bara är fagert tal. En mobilisering av människorna ute i landet finns det inte något intresse för från socialdemokratins sida. Jag frågar mig — trots att det egentligen inte är mitt problem — hur ni skall kunna driva en valrörelse när det gäller regionalpolitiken, när ni inte är intresserade av att ens diskutera frågorna. Sedan, Sven Lundberg: Vi kanske kan åka hem till Västernorrland och tala om för journalister och människor där hur vi tycker att Västernorrland skall

Fru talman! När Sven Lundberg hamnade i den alpina världen tänkte jag att han skulle säga: H"ä bar å åk. Det är nämligen just det som socialdemokratin gör: Man åker bara på mellan de portar som kapitalet har satt upp utan att reflektera över om det är rätt bana man kör i. Men det var kanske inte riktigt det som Sven Lundberg menade. För att återgå till allvaret i det här vill jag säga att det är mycket allvarligt om en regering tar för sig eller inte i en högeller lågkonjunktur. Om det nu skulle vara bättre regionalpolitiskt sett i dagens läge — jag betonar att jag säger ”om”; jag anser inte att det är det — måste man fråga sig hur det kommer att bli i en lågkonjunktur. Vilka får då ta den hårdaste smällen? På vilken nivå och på vilken plats geografiskt kommer kapitalet att strukturera om sig? Jo, naturligtvis kring de centra som man under årtionden har strömmat till. Det blir då återigen skogslänen som får ta stryk. Vi har såvitt jag kan se ingen politik som kan motverka det i en lågkonjunktur. Det är en risk som de svenska skogslänen i dagens läge upplever. Människorna är ju inte dumma. Inte heller tänker de i budgettekniska termer eller funderar över vad det är för teknik som styr dem. De tänker: Varför får inte jag ett arbete, varför får inte jag bo kvar på min ort? Varför ser samhället inte till att de regionalpolitiska målen uppfylls — nämligen att vi skall ha lika service och tillgång till arbete och bostad där vi är? Har vi nu strukturerat om det här samhället så att vi har stora avfolkningsorter, kanske man uppfyller målen — att alla har ett arbete eller åtminstone en bostad. Men det gäller ju att hela Sverige skall vara någorlunda befolkat. För att åstadkomma det måste man framöver vända strömmarna. Vi kan inte se att det finns något som helst demokratiskt styrinstrument med vilket samhället skulle kunna vända strömmarna, något instrument som gör det möjligt för människorna att få arbete i skogslänen och i glesbygden. Tvärom — det instrument som man i dag utnyttjar är kapitalets välvilja. Och när den inte står till buds återkommer problemen, som med jämna mellanrum drabbar skogslänen mer eller mindre hårt, Sven Lundberg.
Fru talman! Jag får kanske börja med Sigge Godin — han var ju sur över att jag inte haft tid att kommentera en del av de frågor han hade ställt. Sigge Godin ställde, tror jag, redan i inledningsanförandet någon fråga till mig. Han sade då att det i dagens debatt framförts att alla län ökat sin befolkning men att så inte är fallet i Västernorrland. Men enligt de senaste siffrorna, som jag nu har i min hand — de är från första kvartalet 1988 — är det ingen minskning i Västernorrland, Sigge Godin. Det är en ökning, låt vara att den är liten jämfört med t.ex. de andra skogslänen. Sigge Godin tog också upp de olika stödformerna. Det är väl alldeles självklart att det kommer att få finnas både selektiva och generella stödformer även i framtiden. De selektiva stödformerna har ju vuxit fram till följd av de krav som verkligheten har ställt och fortfarande ställer. Stödet har 7n Prot. 1987/88:127 kommit till för att underlätta och utjämna och för att göra det möjligt att bedriva företagsamhet i olika regioner i vårt land. Dessutom skall den regionalpolitiska utredningen se över alla stödformerna, Sigge Godin. Självfallet är vi socialdemokrater inte bundna vid formerna. Det är målen som är det viktiga för oss. Vi vill åstadkomma regional balans, och vilka instrument som då kommer till användning är för oss egalt. Men vi får titta över vad som är intressant och vad som verkligen kan ge effekt. Till Sigge Godin vill jag också säga att beträffande Västernorrland i övrigt kommer Ture Ångqvist att ta upp länsfrågorna i den fortsatta debatten. Jag sade att de borgerliga är oeniga. Ingrid Hemmingsson kvitterade med att socialdemokraterna inte kan styra utan vpk:s medverkan, och hon frågade vad vi har för samverkan med vpk. Den stora skillnaden, Ingrid Hemmingsson, är att vi aldrig har sagt att vi skall samregera med vpk. Vi har aldrig sagt att vi skall bilda regering tillsammans med vpk. Men ni vill ha en gemensam borgerlig regering tillsammans med centerpartiet och folkpartiet, trots att ni är som hund och katt. Ni kommer ju inte överens om någonting, och det skulle bli förödande bl.a. för regionalpolitiken, om ni inte lyckas åstadkomma större samstämmighet. Vi kan se i betänkandet hur det står till.

Fru talman! Ett verkligt avskräckande exempel på statligt ägande finner man i statens agerande i Stensele. Den som tror att staten, som ägare till företag i glesbygd, skulle innebära trygghet och ansvarstagande för regionen rekommenderar jag att studera Statsföretags agerande med Stensele Mekaniska Verkstad. Företaget har tillverkat skogsmaskiner och hade som mest 250 personer anställda. Nu är det i konkurs och det avgörande för företagets fall var Statsföretags försäljning 1986 till det finska företaget Rauma Repola! Vid försäljningen lämnades helt tydligt inga som helst bindande garantier av det finska företaget, ingenting om fortsatt verksamhet i Storumans kommun. För en glesbygdskommun som Storuman är det inträffade mycket besvärande, och kommunen har kommit in i en verkligt negativ utvecklingstrend — där ungdomen flyttar. För Storumans kommun skulle det behövas att folkpartiets förslag om en sänkning av arbetsavgivaravgifterna infördes. Vi har ju föreslagit att de sociala avgifterna sänks med 10 procentenheter för all icke offentlig verksamhet i stödområde A. Det finns ingen enkel lösning på glesbygdsproblemen. Det gäller att arbeta långsiktigt och att vara öppen för mångfald och att ta hänsyn till rådande förutsättningar. Framför allt får inte den nationella politiken för olika områden utformas så att glesbygdsarbetet försvåras. Glesbygdsstödet spelar en viktig roll när det gäller att fullfölja regionalpolitikens intentioner. Och erfarenheterna av den decentraliserade handläggningen av stödet är mycket goda. Fru talman! Folkpartiregeringen, på sin tid, permanentade försöksverksamheten med statligt stöd till kommersiell service i glesbygd. Man gjorde det också möjligt för skärgårdsområden i hela landet att omfattas av detta stöd. Målet är ju att tillförsäkra konsumenterna i glesbygd en tillfredsställande varuförsörjning. På senare tid har butikerna dessutom tagit på sig flera viktiga servicefunktioner, t.ex. postservice och utlämning av gods och apoteksvaror. Regeringen föreslår nu att stödet fortsättningsvis bör benämnas servicebidrag och höjas till 60 000 kr. per år. Vi ansluter oss till det och delar också uppfattningen att stödet skall få utgå i mer än tre år. Men i linje med vår syn på decentralisering anser vi att länsstyrelsen även i fortsättningen skall besluta om det förlängda stödet. Vi tilltror länsstyrelserna kompetens nog att besluta om detta och godtar absolut inte regeringens förslag, som ger konsumentverket vetorätt. En annan form av glesbygdsstöd, som visat sig ge goda effekter, är avskrivningslånen. Vi är nöjda med den höjning av maximibeloppen för avskrivningslånen som föreslås i propositionen. Däremot är vi inte nöjda med höjningen av avskrivningslån till uthyrningsstugor. Vi anser inte att höjningen är tillräcklig utan lånen bör utgå med 75 000 kr., för vi menar att sysselsättningen i turismföretag utgör ett mycket viktigt komplement i glesbygden. Fru talman! Vi har ett särskilt yttrande som gäller sydöstra Sverige, en region som tillhör de befolkningsmässigt stagnerande regionerna i landet. Och det är viktigt att poängtera att regionalpolitik inte bara handlar om problem längs den traditionella nord-syd-axeln, oms.k. Norrlandsproblem. Tendensen är ju den att storstadsregionerna växer och att urbaniseringen uti regionerna fortsätter. Och här är det viktigt, om ”Hela Sverige skall leva”, att man kan öka sysselsättningen och boendet på landsbygden genom t.ex. kombinationssysselsättningar. Regionalpolitiken måste framöver mer inriktas på att stödja nyskapande och kreativitet på lokal och regional nivå. Och då kommer krav på utbildning och kommunikationer att vara av central betydelse. Det behövs framtidsinriktad politik och inte olika ”paket” och kortsiktiga åtgärder. Högskolan i Växjö är för Kronobergs län en viktig resurs, som måste få möjlighet att vidareutvecklas och få egna medel för att utöka systemet med adjungerad professor, den s.k. Karlstadsmodellen. De regionalpolitiska argumenten för en utveckling av högskoleutbildningen på regional nivå äger till stora delar tillämplighet också på gymnasieskolan. Tillgång till gymnasieutbildning är en viktig faktor när enskilda väljer bostadsort men också ofta en förutsättning för att folk skall bo kvar. Enligt Bergslagsdelegationens s.k. Bergslagsvision visar det sig tyvärr att Prot. 1987/88:127 prognosen för Bergslagens gymnasieutbildning är mycket ogynnsam. Den stora utflyttningen av yngre personer medför att de barnkullar som är små för riket i sin helhet blir särskilt små i Bergslagen vid sekelskiftet, dvs. redan om tolv år. Minskningen blir stor även för orter som Kristinehamn och Karlskoga. Detta är ett allvarligt problem för utflyttningsområden, därför att avsaknaden av gymnasieutbildning väsentligt kommer att begränsa en kommuns attraktionsförmåga både för redan boende och vid rekrytering av personal till näringslivet. Och det gäller speciellt mindre kommuner, som riskerar att förlora sin gymnasieskola med långa skolresor till följd, men också för något större kommuner, där underlagsminskningen medför risk för en begränsning av antalet utbildningslinjer. Här krävs flexibilitet och påhittighet av skolmyndigheterna. Regionalpolitik över huvud taget måste bli mer av helhetspolitik. Följden blir då att utbildningspolitik, forskning, utveckling och kulturpolitik blir likvärdiga medspelare till näringslivsoch företagspolitik. En undersökning i samarbete med högskolan i Karlstad visade nyss ett nedslående resultat, när det gäller gymnasisters syn på Värmland. De tror inte på någon framtid för sig själva inom länet. Majoriteten vill flytta, och man vädrar missnöje med politikerna och deras förmåga att skapa arbete och bostäder. Men man var också kritisk mot nöjeslivet och bristen på kulturella aktiviteter. Kritik riktades också mot högskoleutbildningen i Karlstad, därför att den inte har nog bredd på sitt utbud av kurser. Detta bekräftar väl i sig att högskolan i Karlstad måste få möjlighet att vidareutvecklas, att gå vidare med det system som t.o.m. har bildat skola, den s.k. Karlstadmodellen. Trots denna undersökning och trots en befolkningsutveckling, som visar att just ungdomarna flyttar från länet hyser man dock i Värmland en begynnande optimism om utvecklingen och man bygger då på den s.k. Värmlandsandan. Fler flyttningsstudier antyder att kulturpolitiken är viktig ur ett regionalpolitiskt perspektiv. Det ojämna utbudet på kultur och få möjligheter till fritidsaktiviteter, mötesplatser, liksom den lägre ”pulsen” i glesbygdsregioner kontra storstadsregionen bidrar till att många lockas till storstadsregionen, i synnerhet om samtidigt arbetsmarknaden i hembygden är bristfällig. Herr talman! Jag läste nyss en intervju med Brita Borg, som hade genomfört en turné i glesbygden med Cabaret Tage. Hon berättade hur positivt det hade varit, vilket gensvar hon fått. Publiken i glesbygd är varmare ansåg hon, och de uppskattar mer när något händer. Och det är klart, att när nöjesutbudet i storstäderna är så enormt stort, blir även publiken där kräsnare. Men det är väl inte mer än rätt att även människor i glesbygd skall få tillgång till teater utan att behöva åka flera mil. Jag vill återkomma till enkäten till Värmlandsungdomen. På en fråga om vad de såg fram emot som 30-åringar svarade många ”någon att älska”. Bristen på ”någon att älska” har ju även det blivit ett glesbygdsproblem. Det är inte bara i Pajala som kvinnounderskottet är ett problem. Det är t.ex. speciellt unga kvinnor som flyttar ut från Bergslagen på grund av sviktande arbetsmarknad. Inom folkpartiet anser vi att det är fel att Bergslagen lämnas Prot. 1987/88:127 utan möjlighet till sysselsättningsstöd i stödområde C. Vi vill återinföra det. 26 maj 1988 Regionalpolitiken skall öka den enskildes möjligheter att fritt kunna välja arbete och bostadsort och att åstadkomma en mer likvärdig ekonomisk, social och kulturell standard för länets olika delar. Det når man bäst om man på länsnivå får full frihet att själv prioritera de regionalpolitiska medlens användning och välja mellan projektsatsning, glesbygdsstöd och stöd till företag. På så sätt ges regionens invånare större inflytande på utvecklingsfrågorna. Annars blir det kanske som vår utomordentlige värmländske skald Stig Berg diktar: ”Dä kom en gammel å sleten politiker fram te mej i går afta. å så titta han på mej å veska i öre mett: dä va inte rektit tocken här vi mena att dä skulle bli Å tänk ja tror en” Herr talman, jag vill till slut yrka bifall till de folkpartireservationer som är fogade till betänkandet.